Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1, men jag står naturligtvis bakom båda våra reservationer i ärendet. Vi kristdemokrater ser positivt på det förslag som regeringen kommer med gällande vilande förtidspension, men vi reser ändå några frågetecken som gäller delar av förslaget. Det är bra att regeringen försöker hitta vägar att få personer som gått i förtidspension åter i arbete. Många personer som förtidspensioneras är tyvärr relativt unga. Att kunna återgå i arbete kan vara en befriande känsla för många. Att känna sig behövd och få ett ansvar genom en anställning betyder mycket för många människors självkänsla. Det ska vi naturligtvis uppmuntra. I förslaget om vilande förtidspension ges personer möjlighet att pröva ett annat arbete med sin pension vilande. Det är bra. Men vi kristdemokrater reser alltså tre frågor som vi inte tycker är tydligt klarlagda i förslaget. Den första gäller propositionens förslag gällande försäkringskassans rätt att ompröva förtidspensionen under det andra och tredje året. Vi vet att många personer med exempelvis psykiska funktionshinder tycker att ett års prövotid är för kort tid. Jag har själv jobbat med personer som har dessa funktionshinder, och på ett år kan de inte alltid veta definitivt att de kommer att klara att släppa sin förtidspension. Det har också bekräftats i olika kontakter. Så här skriver t.ex. en man på ett rehabiliteringscenter för psykiskt långtidssjuka i Gävle i ett brev till mig: "Jag kommer att gå från sjukpension, men vad kommer det att innebära? Man blir rädd för att aktivt förändra sitt liv, att gå in i en arbetsträning. Man är rädd om den inkomst man har, även om den är liten." Så här känner många som har förtidspension. Vågar de pröva mer än ett år om det finns risk att pensionen dras in? Det kan inte vara tanken med förslaget. Vi tror att prövoperioden bör vara längre. Under det andra och tredje året bör man inte heller ha möjlighet att dra in förtidspensionen. Den andra invändningen mot förslaget gäller propositionens otydlighet vad gäller tremånadersregeln. De tre första månaderna som man prövar att arbeta får man både pension och lön. Det är för att locka förtidspensionärer att börja pröva att arbeta, och det är ju bra. Men om man återgår till pension och sedan börjar arbetspröva igen kan man efter tolv månader få tillgång till dubbel ersättning igen. Det finns, vad vi kan se, i förslaget ingen gräns för hur många gånger detta kan användas. Vi tror att det kan vara bra att begränsa tillfällena med dubbel ersättning. Det tredje gäller vad som händer om en person som prövar att arbeta med vilande förtidspension blir sjuk. När det gäller framför allt psykiskt funktionshindrade kan det vara en stor anspänning att gå ut i arbetslivet. Om personen då blir sjuk tycker vi att man under tiden med vilande förtidspension ska låta arbetsgivaren vara undantagen från att betala sjuklönekostnaderna under den s.k. arbetsgivarperioden om två veckor. Annars tror vi att arbetsgivare kommer att tveka att anställa personer som vill arbeta med vilande förtidspension. Även om det ska ses som en anställning är det under speciella former och med en viss osäkerhet i början. Vi tycker att försäkringskassan ska stå för sjuklönekostnaderna under den s.k. Fru talman! Vi tror att vårt förslag till förändringar och förtydliganden av propositionen gynnar förslagets syfte, eftersom vi värnar om den enskildes ekonomiska trygghet. Ingen ska behöva vara rädd att bli av med sin förtidspension. Men vi vill också se till att trygga arbetsgivaren avseende sjuklönekostnaderna. Då tror vi att fler arbetsgivare kommer att våga ta emot dem som vill arbetspröva med vilande förtidspension, och det, menar vi, gynnar arbetslinjen i förslaget.

Fru talman! Sverige går allt bättre. Många kurvor pekar uppåt, åt rätt håll. Sysselsättningen ökar, och i takt med detta får vi en allt bättre samhällsekonomi och möjlighet att utveckla Sverige som ett ledande välfärdssamhälle. Trots svårigheterna under 90-talets inledning har centrala delar av välfärdssamhället kunnat bibehållas, vilket nu ger förutsättningar för att bygga vidare. Politikens möjligheter att förbättra och utveckla för drabbade grupper har ökat markant. I betänkande SfU5, Vilande förtidspension, skapas sådana förutsättningar. Under 90-talet har sysselsättningsläget markant förbättrats, samtidigt som arbetsmarknaden förändrats. Tunga och monotona arbeten har i stor utsträckning försvunnit och utbytts mot tekniska lösningar. Nya arbetstillfällen har också skapats inom bl.a. IT området på ett sätt som vi knappast kunde se under början av 90-talet. För många som på olika sätt drabbats av den tidigare arbetsmarknaden, antingen genom att man på grund av olika omständigheter kastades ut eller genom att man ej gavs möjlighet att komma in, har nya möjligheter skapats. Den nya arbetsmarknaden kan dessutom, i en könsneutralitetsanalys, bedömas få en bättre och annorlunda fördelning mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrken än för bara tio år sedan, ett förhållande som skapar ytterligare möjligheter på arbetsmarknaden. I betänkandet tas fasta på dessa nya möjligheter. I betänkandet föreslås öppningar och incitament för att förtidspensionerade ska våga prova sin arbetsförmåga genom arbetsprövning med vilande förtidspension under en längre och sammanhängande period. Fru talman! Utskottet, som i stort är enigt om betänkandet, gör dock en markering i förhållande till propositionen gällande 3 kap. 5 § AFL, detta för att beräkningsförutsättningarna ej ska ge orimliga framtida konsekvenser. Till betänkandet föreligger två reservationer från kristdemokraterna. Dessa tar sin ansats i bedömningen av risken för missbruk, arbetsgivares eventuella ovilja att ge den berörda gruppen möjlighet att prova sin arbetskapacitet samt försäkringskassans möjligheter att under år 2 och 3 av arbetsprövningen ompröva rätten till förtidspension. Jag kan inte se att skapandet av bättre möjligheter för en hårt drabbad grupp, som vill prova sin arbetskapacitet och möta möjligheterna på den nya arbetsmarknaden, skulle medföra att dessa personer inledde sitt eventuella inträde på arbetsmarknaden med att försöka missbruka systemet. I betänkandet görs vidare förutsättningarna klara för de tidsintervall som kan gälla mellan olika arbetsprövningsperioder. Jag bedömer därför i likhet med utskottsmajoriteten att något missbruk av de nya reglerna knappast ska kunna förekomma. Vad gäller försäkringskassornas möjlighet att ompröva förtidspensioneringen under år 2 och 3 ska detta ses i perspektivet av att den arbetsprövande haft tolv månader på sig att känna efter och pröva sina förutsättningar. För många kan också en kontakt och dialog med professionell hjälp via kassorna utgöra ett stöd för inträdet på arbetsmarknaden. För att arbetsprövningen i så stor utsträckning som möjligt ska följa gängse förutsättningar på arbetsmarknaden föreslås att sjuklön i enlighet med övriga arbetsmarknaden ska tillämpas. För såväl den enskilde som hans eller hennes arbetsgivare måste detta ses som en rimlig del i anställningen. Ett undantag i detta förhållande kunde säkert upplevas som konstlat. Sammanfattningsvis, fru talman, kan jag konstatera att en bred majoritet av utskottet står bakom betänkandet. Jag vill därför yrka bifall till dess hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag har bara en fundering som jag skulle vilja diskutera vidare med Göte Wahlström. Det gäller sjuklöneperioden, som vi var inne på. Är det så att personen som ska arbetspröva kommer att ha en sex månaders provanställning till att börja med?
Fru talman! Några sådana förutsättningar kan man naturligtvis inte dra upp för enskilda fall. Den prövningen får ske i den mån det kommer upp vid anställningsförfarandet. Utgångsläget är naturligtvis att man får en anställning som blir löpande, och en diskussion om sex månaders provanställning är därför inte med i det här resonemanget.
Fru talman! Tror inte Göte Wahlström ändå att vi skulle få fler arbetsgivare att vilja ta emot förtidspensionärer om vi åtminstone under en tid kunde garantera att försäkringskassan går in och betalar arbetsgivarperioden? Vi vet ju att många funktionshindrade - framför allt vill jag lyfta fram psykiskt funktionshindrade - oftast behöver väldigt lång tid för att komma tillbaka i arbetslivet. Skulle det ändå inte gynna arbetstagaren om vi gjorde det här undantaget?
Fru talman! Argumentationen från kristdemokraterna känns igen. Det är nämligen på samma sätt man argumenterar vid alla anställningsförfaranden: Underlätta för arbetsgivaren, så ska allting bli så mycket bättre. Vi känner inte riktigt igen det resonemanget från arbetsmarknaden. Vi tror att en arbetsmarknad som omfattar alla människor på ett likvärdigt sätt blir en bättre arbetsmarknad, och därför upplever vi att ett likvärdigt förhållande med övriga arbetsmarknaden för den grupp vi här diskuterar på bästa sätt gynnar både denna grupp och arbetsmarknaden i stort.

Fru talman! Det är angeläget att reformera förtidspensionerna. Det vi diskuterar i dag är ett delförslag, och några delförslag har också genomförts under När Pensionsarbetsgruppen, som hade i uppgift att se över ålderspensionssystemet, lade fram sitt betänkande våren 1994 utgick de inblandade partierna ifrån att som en av punkterna i den stora reformen skulle ingå att man skiljde förtidspensionerna från ålderspensionerna, och så är också fallet. Det i sin tur kan organiseras på olika sätt. Antingen blir förtidspensionerna ett separat system eller så läggs de samman med sjukförsäkringen. I det senare fallet får man en försäkring för korta och medellånga sjukfall plus ett system för de riktigt långa fallen i form av sjukpension. För Folkpartiets liberalernas del har vi tyckt att det varit angeläget att välja lösningen att man lägger ihop sjukpensioneringen med sjukförsäkringen i övrigt. Vi tycker att förtidspensioneringen ska finansieras i huvudsak med försäkringspremier eller äkta egenavgifter. Undantagen blir då, för att följa modellen från ålderspensionssystemet, att de fördelningspolitiska inslag som kan finnas får finansieras med allmänna skattemedel. Däremot får kostnaderna för de förtidspensionerades ålderspensionsrättigheter betalas med den avgift som finansierar systemen. Fru talman! Vi kommer inte att avgöra denna fråga i dag. Vi får se närmare på den när regeringen återkommer med större förslag på förtidspensionsområdet. Det konkreta förslag som nu finns om en vilande förtidspensionering tycker vi från Folkpartiets sida är bra. Vi tror att det för många människor kan innebära en förbättring av deras möjligheter att återkomma till arbetsmarknaden. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Socialförsäkringarna är nu utsatta för ökat tryck. Kostnaderna för särskilt sjukskrivningarna börjar skena i väg. Rehabiliteringen till arbetslivet fungerar mindre väl. Många människor omfattas inte av ett generellt skydd utan faller mellan stolarna och blir hänvisade till socialbidrag eller andra tillfälliga lösningar. Försäkringskassorna har kritiserats för brister i handläggningen och för bristande måluppfyllelse. Kopplingen mellan avgifter och utgående förmåner vittrar sakta bort. Avgifterna får i ökad utsträckning karaktären av skatt, detta utöver de redan mycket höga skatter vi har. Sammantaget börjar legitimiteten och förtroendet för socialförsäkringen att urholkas. Sverige behöver en bra och effektiv socialförsäkring för att garantera en trygghet när livet går en emot. Vi behöver socialförsäkringar som bidrar till att skapa förutsättningar för tillväxt och jobb. Fru talman! Under 90-talet har en rad förändringar i socialförsäkringarna genomförts. En hårdhänt ekonomisk verklighet har krävt detta. Inriktningen har varit att hävda arbetslinjen och begränsa statens kostnader. Men en långsiktig och genomtänkt strategi har dock lyst med sin frånvaro, detta oberoende av vilka regeringar vi har haft. Socialförsäkringarna tillskapades i en annan tid och i en annan verklighet än dagens. Syftet var gott, att ge människorna skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom, vid nedsatt arbetsförmåga, vid skada, vid sjukdom och funktionshinder. Politiskt har målen varit tämligen lika, men olika lösningar har över tiden föreslagits. Det går inte längre att bara lappa och laga. Vi måste på allvar diskutera hur vi ska utveckla socialförsäkringen för att passa in i en förändrad och mer individualiserad värld än gårdagens. Socialförsäkringarna måste samordnas med en helhetssyn på välfärden och bidra till att öka tillväxten. Förändringar måste ske så att helheten gagnas. Förändringar i välfärdssystemen ska syfta till att medborgarna blir mindre beroende av det offentliga och mer kan förlita sig på det egna arbetet, den egna kompetensen, det egna sparande och de egna sociala nätverken. En klar och tydlig solidaritet med dem som av olika anledningar behöver stöd och hjälp måste finnas. Socialförsäkringarna som en del av helheten måste utformas så att denna solidaritet kommer till uttryck. De som faller mellan måste uppmärksammas. En ökad försäkringsmässighet måste etableras. Exempelvis måste basbeloppstaket tas bort eller kraftigt ökas. Alternativt bör inga avgifter tas ut över taket. Det är avgifter som nu i praktiken i ökad utsträckning upplevs som och är skatt. Under perioder har t.ex. inbetalade sjukförsäkringsavgifter använts för att täcka underskott i andra försäkringar eller utgjort rena budgetposter. Det finns i dag ingen tydlig koppling mellan vad den enskilde betalar och vad som utgår som ersättning. Socialförsäkringarna borde sannolikt ligga helt utanför budgeten för att försäkringsmässigheten ska öka och bättre transparens uppnås. Fru talman! Pensionsreformen är beslutad och genomförs nu i bred politisk enighet. Det är bra att människor nu på allvar förstår vilka grundläggande spelregler som har etablerats. Det möjliggör bättre beslut och ökat ansvarstagande hos de enskilda människorna. Ett sammanhållet och moderniserat socialförsäkringssystem borde komma som en efterföljare för att klarlägga vad som är ett gemensamt och vad som är ett individuellt åtagande när det gäller den egna tryggheten under den arbetsföra perioden av livet. Fru talman! Även på kort sikt måste dock förändringar ske. Vi har i vår motion redovisat en rad olika förslag. Jag kan inte gå in i detalj på dessa utan hänvisar till motionen. Våra förslag ska ses som en del av helheten i vårt samlade budgetförslag. Besparingsförslagen möjliggör skattesänkningar för alla grupper och ökar tillväxten i ekonomin. Vi är i och för sig modesta nog att inse att vi ensamma inte sitter inne med alla rätta lösningar. Men vi besjälas dock av en stark övertygelse att våra förslag sett i sin helhet gagnar välfärden och tryggheten för de enskilda människorna. Fru talman! Utvecklingen på sjukförsäkringsområdet är alarmerande. En rad bakomliggande orsaker till kostnadsökningarna finns säkert, både indirekta och direkta. Ytterligare analyser behövs och kommer också att presenteras av en enmansutredare som regeringen har tillsatt. En direkt orsak är dock, som regeringen själv skriver, höjningen av ersättningsnivån till 80 %. Vi moderater anser att en återgång till 75 % är motiverad. Denna sparåtgärd är kopplad till sänkt inkomstskatt och blir i praktiken endast marginellt tyngande för den enskilde liksom också införande av en ytterligare karensdag. I dag har den enskilde 80 % från försäkringskassan och normalt sett också 10 % från avtalsförsäkring. Därmed blir skillnaden i ersättning mellan sjukskrivning och arbete obetydlig, eftersom man ju också har kostnader för att gå till sitt arbete. Vi anser att det måste vara en tydlig skillnad mellan lön och ersättning vid sjukfrånvaro. Olika frågeställningar i samband med sjukskrivning bör uppmärksammas. I vår motion har vi föreslagit att försäkringsläkarens roll i förhållande till den behandlande läkarens roll närmare utreds. Den av regeringen tillsatta enmansutredaren som ska utreda eventuella åtgärder i sjukförsäkringen föreslås av oss få tilläggsdirektiv. Fru talman! Försäkringskassorna har fått utstå en hel del kritik varav i och för sig mycket är berättigad sådan. Även om situationen förbättrats jämfört med tidigare år återstår mycket arbete. Försäkringskassan har under 90-talet fått genomföra stora förändringar och besparingar. Personal har sagts upp och organisatoriska åtgärder av långtgående art har fått genomföras. Rader av förändringar i regelsystemet har beslutats har i riksdagen som kassan haft att sätta i sjön med ofta mycket kort varsel. Ett otillräckligt teknikstöd har försvårat en effektiv och rättssäker handläggning. Personalens motivation har faktiskt tagit skada. Vi moderater ser givetvis allvarligt på bristande kvalitet och måluppfyllelse i försäkringskassans arbete, men vi ser också tydligt att vi som politiker inte i tillräckligt hög grad sett vikten av att koppla tillräckliga resurser till kraven på kvalitet. Moderaterna har därför i år liksom tidigare år anslagit mer medel till försäkringskassorna än vad regeringen har gjort. Nu står kassorna inför ett nytt och omstörtande förändringsarbete. Med det utvecklingsprogram som Riksförsäkringsverket och kassorna sätter i sjön kommer arbetsformerna att förändras i grunden. Modern teknik gör att försäkringskassorna bokstavligen hoppar från 70 och 80-tal direkt in i 2000-talet i ett enda steg. År 2005 kommer 30 % färre människor att arbeta i kassorna, men de anställda som är kvar kommer att ha en ny och ökad kompetens. Detta förändringsarbete måste bedrivas på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Stora utbildningsinsatser blir nödvändiga för att klara de nya arbetsformer som den nya tekniken medför. För att kunna klara balanserna och ärendena under genomförandetiden och innan man vet att tekniken fungerar uppstår extraordinära kostnader. Denna kostnadspuckel måste finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Vi vet i dag inte om regeringen kommer att visa ett sådant ansvar. Det är mycket viktigt att regeringen ger klara besked på denna punkt så att kassorna får möjlighet att ta ett korrekt och professionellt arbetsgivaransvar. Det vore välgörande om statsrådet ville ge en indikation på en förhoppningsvis positiv hållning i denna sak. Fru talman! Vi avslutar nu ett årtusende, men vi kommer att finna vid de första arbetsdagarna att verkligheten inte har påverkats av millennieskiftet. Vardagen fortsätter såväl här i riksdagen som ute i landet. Förändringsarbetet måste bedrivas, och det är lättare och går bättre att bedriva ett sådant arbete inte därför att man akut måste utan därför att man vill och därför att man ser den långsiktiga fördelen för samhällsutvecklingen. Vi är i det läget nu. Ett parti, eller ett par i förening, kan inte genomföra sådana nödvändiga strukturella förändringar i socialförsäkringssystemet. Man behöver en större samling vid pumpen, ungefär som det man åstadkom i samband med pensionsreformen. Samverkan är nödvändig med fler partier över hela skalan. Är regeringen intresserad av och mogen för ett sådant initiativ? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen under mom. 1, och står i övrigt bakom våra reservationer. I våra särskilda yttranden 6, 22 och 30 har vi redogjort för våra budgetalternativ. Jag utesluter inte att något ytterligare yrkande kan göras senare av moderata kolleger. Tack för ordet!

Fru talman! Det råder fortfarande stora orättvisor när det gäller arbetslivets villkor. Mindre än hälften av LO-kollektivets medlemmar klarar av att arbeta fram till sin ålderspension. I åldersgruppen 55-59 år är risken för att behöva förtidspensioneras fem gånger högre för en arbetare än för en tjänsteman. Största risken löper LO-kvinnorna. Vårt välfärdssamhälle och många av våra medborgare har fått uppleva stora nedmonteringar i socialförsäkringarna under 90-talet. Karensdagen och sänkningen av sjukpenningen har för många inneburit ekonomiska svårigheter. Syftet med välfärdspolitiken bör vara att utjämna skillnader mellan olika samhällsgrupper genom en solidariskt finansierad välfärd med generella system. Vidare ska socialförsäkringarna vara trygga, rättvisa och effektiva. Genom inkomstbortfallsprincipen garanteras individen en bestämd standardnivå när han eller hon inte kan försörja sig genom arbete. Det är naturligtvis viktigt att det ska finnas möjligheter att kontrollera och begränsa samhällets kostnader för försäkringarna. Men ytterligare karensdagar eller sänkt ersättningsnivå, som moderaterna föreslår, leder bara till ökad fattigdom för redan utsatta grupper. Det känns verkligen skönt att det finns en majoritet som förstår att vi inte kan lägga mer bördor på medborgarna i form av försämringar av bl.a. sjukpenningen. Vi måste i stället försöka höja nivån och återställa sjukpenningen till 90-procentsnivån - när ekonomin så tillåter. Taket på sjukpenningen är i dag 7,5 basbelopp. Det är i dag många grupper som går igenom detta tak, och inkomstbortfallsprincipen urholkas mer och mer. Här behövs det en översyn, och taket behöver med all sannolikhet höjas. Tilltron till försäkringskassan är en mycket viktig grund för hela socialförsäkringssystemet. Undersökningar har visat på ett minskat förtroende - en alltför låg tilltro till försäkringskassan och dess beslut. Det är viktigt att komma till rätta med brister i administrationen av socialförsäkringen. Bristande rättssäkerhet, långa handläggningstider och stora regionala skillnader får inte accepteras. Här får nog vi politiker ta det största ansvaret. 90-talets ekonomiska kris har ju gjort att regelförändringarna har duggat tätt. Därför har personalen vid landets försäkringskassor fått svårigheter. Det behövs långsiktighet och stabilitet i våra socialförsäkringar, och förhoppningsvis ska det bli förbättringar. Fru talman! Arbetsmarknaden har förändrats mycket under de senaste åren. De skattningar som bl.a. är gjorda i betänkandet DELTA anger att omkring en tredjedel av alla sysselsatta nu har en mer eller mindre "atypisk" anknytning till arbetsmarknaden. De tidsbegränsade anställningarna har ökat markant under 90-talet, och denna utveckling tycks tyvärr fortsätta. I dag krävs det för att kvalificera sig till sjukförsäkringen i princip sex månaders oavbruten anställning. I Vänsterpartiet är vi oroade över att detta kan medföra att många grupper inte kvalificerar sig till socialförsäkringen trots att de har arbete. Vi anser därför att reglerna borde ses över för att i möjligaste mån anpassas till dessa grupper. Färre än var femte långtidssjuk erbjuds rehabilitering, och var tredje som själv efterfrågar rehabilitering får ett nej. Av de ca 400 000 förtidspensionerade som vi har i landet är det många som har saknat rehabiliteringsinsatser. Vi kan säkert konstatera att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte fungerar tillfredsställande, och därför är det bra att regeringen har uppmärksammat detta genom en särskild utredning. Regeringen och riksdagen har öppnat för en frivillig samverkan mellan myndigheterna i syfte att stödja dem som är i behov av särskilda stödinsatser. Detta samverkansprojekt kallas FRISAM. Det finns ett stort behov av att mer effektivt utnyttja samhällets resurser för att bättre kunna tillgodose enskilda människors behov. Många människor hamnar i dag i en gråzon mellan myndigheterna eftersom problembilden inte faller inom en myndighets ram. Detta kan i sin tur leda till att de hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Det är därför mycket angeläget att bättre samordning kommer till stånd i arbetet med rehabilitering av personer i utsatta grupper, I Vänsterpartiet har vi uppmärksammat att invandrade kvinnor och män inte verkar få ta del av de avsatta medlen på ett tillfredsställande sätt. Det är angeläget att det tas hänsyn både till kön och etnicitet både vid beslut samt vid redovisning av rehabiliteringsärendena. Jag vill därför yrka bifall till vår reservation 18 under mom. 11 som behandlar utvärdering av FRISAM. Fru talman! För år 1999 har kostnaderna för sjukpenningen ökat. Vad beror då ökningen på? Ja, en del av kostnadsökningarna är positiva. Fler har kommit ut på arbetsmarknaden. Om sysselsättningen ökar, brukar också sjukskrivningarna öka. Men en del av ökningarna beror säkert på att kraven på löntagarna har ökat. Stress, psykosomatiska besvär och utbrändhet är ord som används flitigt i dag. Arbetsmiljöproblemen måste tas på allvar - många mår inte bra på dagens arbetsmarknad. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är därför mycket viktigt, och här har företagshälsovården en stor uppgift. Att satsa pengar på att förebygga ohälsa och skapa värdiga arbetsförhållanden är säkert bättre än moderaternas recept, dvs. att öka kontrollen för att minska fusket. Många av de rehabiliteringsärenden och den ohälsa vi ser i arbetslivet har sin grund i arbetsolyckor eller arbetssjukdomar. Vi vet alla att det har blivit mycket svårare att klassa sjukdomar och skador som arbetsrelaterade. 1992 godkände försäkringskassorna i vårt land 67 000 arbetsskador. Bara fem år senare uppskattades antalet bifall till 7 300. På cirka nio års tid har mer än 80 % av arbetsskadeanmälningarna försvunnit från försäkringskassornas prövning. Minskningen av anmälningar om arbetsskada beror i stor utsträckning på försämringar i arbetsskadeförsäkringen. Men konjunkturen och strukturförändringar har också bidragit till denna minskning. I många fall är det så svårt att de som har skadats till slut ger upp när det gäller att anmäla skador. I dag är det så många som känner sig både kränkta och rättslösa. Trots att Sverige skrivit på en ILO-konvention som säger att arbetstagaren ska få en 100-procentig ersättning vid arbetsskada är det i praktiken mycket svårt att få rätt om man skadar sig i arbetet. Jag hoppas därför att regeringen och riksdagen speciellt beaktar dessa problem och försöker hitta bättre lösningar för alla de som drabbas av arbetsskador, inte minst för många av de kvinnor som har eller kommer att få belastningsskador. Arbetsgivaren har här också ett stort ansvar, både för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för att det görs bättre rehabiliteringsutredningar. Att balans uppstått i arbetsskadeförsäkringen är inte detsamma som att samhället lyckats få bukt med dålig arbetsmiljö och arbetsskador. I de utredningar som regeringen har tillsatt vad gäller sjukförsäkringen respektive förtidspensionen har vi i Vänsterpartiet motionerat om ett tilläggsdirektiv. Vi anser att skillnader mellan grupper med fast anställning och grupper med tillfällig anställning borde belysas, samt att utredningarna bör ha ett gender och integrationsperspektiv. Det finns också enligt vår mening behov av en övergripande analys av resultatet av utredningarna om sjukförsäkringen, den arbetslivsinriktade rehabiliteringen samt förtidspensioneringen. Jag vill därför avslutningsvis yrka bifall till reservation 21 under mom. 14, som behandlar utredningsdirektiven. Jag står givetvis bakom samtliga våra reservationer. Det kommer säkert att bli en ganska lång debatt här i dag med många yrkanden, så jag nöjer mig med de två nämnda bifallsyrkandena, som alltså gäller reservation 18 och 21.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation 17, men jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer och det särskilda yttrandet. Vi har i dag att ta ställning till regeringens budget på socialförsäkringsområdet. När det gäller utgiftsområde 10 skriver regeringen så här i sina målsättningar: Målet för år 2000 är att ge ekonomisk trygghet för sjuka och funktionshindrade och att aktivt arbeta för att återföra människor i arbete. När man sedan läser vidare förstår man att regeringen inte alls jobbar efter dessa höga målsättningar. Jag ska ta några exempel på vad jag anser saknas i konsekvensanalysen. Regeringen har under detta år sett hur sjukskrivningskostnaderna rusat i höjden. Från en budget för år 1999 på 18 miljarder har nu slutnotan blivit 25 miljarder. Kostnaderna skenar, och för nästa år budgeterar regeringen villigt och glatt ytterligare medel - Det kan man förstå eftersom regeringen har en, anser jag, passiv hållning till dessa skenande sjukpenningkostnader. Försäkringskassorna har de senaste åren fått dra ned på sin verksamhet och ha mindre personal än vad som krävs för att aktivt kunna arbeta med rehabilitering. Tidiga åtgärder är viktiga. Vi vet att ju längre tid en person går sjukskriven desto större risk är det att personen aldrig kommer tillbaka i arbete igen. Regeringen skriver själv i sin budgetproposition att man inte utnyttjat alla rehabiliteringsmedel. Sedan skriver man så här: "Differensen beror främst på en fortsatt minskad aktivitet inom rehabiliteringsområdet - försäkringskassorna har under år 1998 fortsatt att föra över personalresurser från rehabiliteringsarbetet till utbetalningar av ersättningar på grund av det ökade antalet sjukanmälningar". Det är verkligen tragiskt att regeringen inte tar i med krafttag när det gäller de skenande sjukpenningkostnaderna. En ond cirkel med mindre aktivitet och fler sjukskrivna är resultatet, menar jag. Vad har man då gjort? Jo, man har tillsatt en utredare i frågan. Tyvärr gav socialförsäkringsminister Ingela Thalén inga lugnande besked i frågan under torsdagens frågestund i förra veckan. Hon tänker fortsätta att vänta på utredaren, som ska arbeta under hela nästa år. Vi kristdemokrater anser att man måste sätta in kraftfulla åtgärder redan nu. Vi har inte tid att vänta på att få i gång rehabiliteringsarbetet fullt ut. I landstingen brukar man tala om att kapa sjukvårdsköer. Här tycker jag att vi skulle behöva resonera på samma sätt, nämligen satsa på att arbeta av sjukskrivningsköer. Det är många som väntar på att få hjälp med professionell rehabilitering via försäkringskassan, och den har också enligt förordningar och lagar det yttersta ansvaret för samordningen av rehabiliteringsinsatserna. Fru talman! Vi kristdemokrater anslår 300 miljoner utöver regeringens förslag till försäkringskassorna för att få i gång rehabiliteringsarbetet. Vi anslår dessutom 200 miljoner kronor ytterligare till rehabiliteringsarbetet. Om man sätter i gång rehabilitering behövs det mer resurser till åtgärder. Det är det minsta jag anser att regeringen borde göra i dag. Regeringen säger själv i sin proposition att man ser allvarligt på den bristande måluppfyllelsen inom sjukförsäkrings och rehabiliteringsområdet, men man avslutar med att man väntar på utredningen. Arbetsmiljösituationen på kassorna är också oroande, skriver regeringen vidare i sin proposition. Yrkesinspektionen har granskat flera kassor och ålagt dem att begränsa arbetsbelastningen för de anställda. När Riksförsäkringsverkets generaldirektör härförleden sade att pengarna till kassorna räcker undrade jag om hon egentligen vet vad hon talar om. Det skulle vara intressant att höra socialförsäkringsminister Ingela Thalén kommentera kassornas situation. Även om de flesta kassorna har en budget i balans säger det inget om huruvida pengarna räcker för att uppfylla målen. Kassorna ska dessutom införa ett nytt IT-system för att klara det nya pensionssystemet. Det kostar både personalresurser och pengar. Det säger sig självt att det inte håller. Regeringen måste nu utse denna bransch till en krisbransch som behöver akut hjälp. Inte nog med att man mår dåligt på kassorna - kvalitetsfrågorna har också uppmärksammats. Förutom för av Yrkesinspektionens granskning har flera kassor varit föremål för JO:s granskning. Kritik har riktats mot handläggningen av arbetsskadehanteringen. Vidare talar regeringen själv om bristande rättssäkerhet, sjunkande produktivitet, långa handläggningstider och alltför stora regionala skillnader. Allt detta talar sammanlagt, menar jag, för att det är akuta åtgärder som behövs inom socialförsäkringens administration. Vi kristdemokrater tror också att man bör satsa mer på samordningen av olika samhällskassor. Det har pågått olika försök, som FINSAM, FRISAM och SOCSAM, och vi tror att det är viktigt att regeringen nu sätter ned foten och slutar med att bara ha saker på försök. Vi tror att samordning enligt modell mellan sjukförsäkring, sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling är en viktig prioritering för att spara mänskligt lidande men också samhällets kostnader. Ett annat område, slutligen, är jämställdhet inom rehabiliteringen. Det är oroande siffror som visar att andelen kvinnor med förtidspension och sjukbidrag ökar successivt och att de får sämre rehabiliteringsinsatser än män. Vi kristdemokrater vill se en mer jämställd rehabilitering. Fru talman! Jag har inte hunnit redogöra för alla våra alternativa förslag, men betonar nu vikten av att regeringen akut sätter i gång rehabiliteringsarbetet på allvar. Vi måste agera när vi ser skenande kostnader. Vi står bakom alla våra reservationer och särskilda yttranden, men för tids vinning yrkar jag alltså bifall enbart till reservation 17.

Fru talman! Jag har en fråga till Desirée Pethrus Engström. Hon redogör för väldigt positiva drag i kd:s socialpolitik, och hon nämner att kd ger 200 miljoner mer till rehabilitering. Men är det inte så, att samtidigt med detta innebär kd:s förslag 3,6 miljarder mindre till utgiftsområde 10 än majoritetens förslag? Kd:s politik innebär bl.a. att ytterligare en karensdag införs. Det har inte kommenterats från talarstolen. Jag ser gärna att Desirée Pethrus Engström kommenterar det.
Fru talman! Tack för frågan! När det gäller våra minskade anslag tror vi att det lönar sig att satsa på rehabilitering och på försäkringskassornas arbete. Vi tror och vet att varje insats i rehabiliteringsarbetet gör att man sparar pengar. Det är därför vi anser att det är så angeläget att satsa på rehabiliteringen, för att vi ska kunna spara pengar. Det är därför vi säger att vi måste satsa på rehabilitering. Vi tror att det genererar besparingar. Det är därför vi har mindre anslag. När det gäller den andra karensdagen har vi samma högkostnadsskydd, dvs. tio dagar, som regeringen och även Vänsterpartiet. Tio dagar är det maximala karensdagsantalet. I och med att man har två dagar innebär det att de som inte är sjukskrivna så ofta får ta ett lite större ansvar än de som ofta är sjukskrivna.
Fru talman! Vi i Vänsterpartiet är i allmänhet också mycket för rehabilitering. Jag instämmer helt med Desirée Pethrus Engström att det kan innebära att försäkringskostnaderna minskar om vi lyckas med rehabiliteringen. Vi är nog överens om att vi måste satsa på det. Samtidigt kommer ytterligare en karensdag att drabba speciellt låginkomsttagare väldigt hårt. Där har vi tydligen helt olika åsikter i kd och Vänsterpartiet. Men när det gäller rehabiliteringen är vi ganska överens, om vi väl kan få en samverkan till stånd och utveckla det lokala rehabiliteringsarbetet och det förebyggande arbetet.
Fru talman! Jag ser fram mot att Sven-Erik Sjöstrand ska ta upp rehabiliteringsarbetet i samarbetet med regeringen. Sven-Erik Sjöstrand lyfte i sitt anförande fram att rehabiliteringsarbetet inte fungerar i dag. Jag skulle önska att Vänsterpartiet påverkade så att man inte bara sitter och väntar på utredningsmannen under nästa år, utan kommer i gång med aktiva åtgärder under året.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottet har fyra olika utgiftsområden som ska debatteras i dag, och den här debatten gäller utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. För budgetåret 2000 omsluter detta utgiftsområde inte mindre än 92 470 469 000 kr. Det är ett gigantiskt belopp. Det är bara utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommunerna, som omsluter ett högre belopp. Av detta kan vi förstå att det här är ett utgiftsområde som berör väldigt många människor i vårt avlånga land. I Centerpartiets motion En välfärdsreform för trygghet och rättvisa beskriver vi hur vi vill att tryggheten för människor i olika livssituationer ska se ut. Vårt samhälle står inför stora utmaningar, och vår uppgift måste vara att forma ett hållbart samhälle som bygger på enskilda människors ansvarstagande och inneboende kraft, ett samhälle där alla människor känner sig delaktiga och respekterade oavsett hudfärg, kön, religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Det är bara ett samhälle där människor känner trygghet och tillit till sin förmåga att utveckla sina liv som kan bli hållbart på lång sikt. Trots att välfärdspolitiken är väl utbyggd i vårt land finns det stora orättvisor i fördelningen av välfärden. Många människor omfattas inte av socialförsäkringssystemen och är i stället hänvisade till behovsprövade socialbidrag. Många har under 1990 talet känt en ökad oro på grund av rädslan att förlora sitt arbete, mista sitt sociala nätverk och förlora sin ekonomiska trygghet. Det är många ungdomar som inte haft någon möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och därmed inte haft någon möjlighet att känna sig ekonomiskt oberoende. Det är inget tryggt samhälle där många människor inte känner att det finns en uppgift för dem, att de behövs. Vi centerpartister anser att det är dags att förändra välfärdssystemen; vi behöver en ny, långsiktig välfärdsreform. I dagens system är det många människor som ställs utanför. Dagens socialförsäkringar är avsedda att ge ekonomisk trygghet till alla, men i stället har beroende av behovsprövade socialbidrag ökat under 90-talet. Detta visar tydligt bristerna i välfärdssystemet ur ett grundtrygghetsperspektiv. I dag är det många som får långsiktig försörjning genom socialbidrag. Under 1998 fick ca 367 000 hushåll socialbidrag någon gång under året, vilket är mer än 8 % av befolkningen. För många människor har socialbidraget i praktiken blivit en socialförsäkring på lokal och låg nivå. När trygghetssystemen utgår från den enskildes anställningsförhållanden kan konsekvenserna bli att den som inte lyckats ta sig in på arbetsmarknaden också hamnar utanför den generella tryggheten. Att på detta sätt utestänga stora grupper från den generella tryggheten är djupt orättvist. Kommunerna har i allt större utsträckning fått ta över ett större ansvar för medborgarnas ekonomiska trygghet. Dessa ökade kostnader för socialbidragen ute i kommunerna har ofta trängt undan annan viktig verksamhet, som skola och omsorg, och denna utveckling är djupt olycklig. Vi kan dock se en vändning, där kostnaderna sjunker något i kommuner, och det är glädjande. En annan brist med de nuvarande socialförsäkringarna är att de inte i tillräcklig utsträckning uppmuntrar till arbete. Det måste alltid löna sig att arbeta. Fru talman! Centerpartiet anser att det nuvarande trygghetssystemet saknar helhetsperspektiv och att det behöver reformeras i grunden. Enligt vår mening bör en ny, sammanhållen socialförsäkring, som ger både trygghet och valfrihet, omfatta hela befolkningen. Den ska vara allmän och obligatorisk och inte enbart bygga på förhållandet arbetsgivare-löntagare. En samordnad försäkring ska gälla vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet och förtidspension. Vi anser att behovsprövning bör undvikas och möjligheter till individuella val ska öka. Oväntat inkomstbortfall ska täckas genom en grundpenning och därutöver en inkomstrelaterad del vars storlek är baserad på den inkomst man har som företagare eller anställd. Målet för ett nytt system ska enligt Centerpartiets mening vara en effektiv rehabilitering och att arbete ska löna sig. Med dessa principer som utgångspunkt bör en välfärdsreform genomföras. Det har pratats en hel del om rehabilitering, och vi har ett särskilt yttrande om detta där man kan läsa vad vi tycker i den frågan. Jag går inte in på det utan delar den uppfattning som framförts tidigare. Fru talman! Centerpartiet anser att utgångspunkten ska vara att alla människor har en möjlighet att delta i samhällsarbetet, var och en efter sin förmåga. Centerpartiet anser att socialförsäkringarna så långt som möjligt bör innehålla incitament till arbete så att den enskilde stimuleras att arbeta, framför att uppbära försäkringsförmåner. Såväl ur ett samhällsekonomiskt som ur ett individuellt perspektiv är det önskvärt att så många förtidspensionärer som möjligt tillvaratar eventuell arbetsförmåga och i ökad utsträckning helt eller delvis återvänder till arbetsmarknaden. Ingen bör förtidspensioneras före 30 års ålder. Förtidspensionen ska ersättas med ett system för ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Enligt nuvarande regler är det fullt möjligt att till fullo förtidspensionera en person från att den fyller 16 år. Det är främst unga funktionshindrade som erbjuds förtidspension, i de flesta fall innan andra vägar är prövade. Förhållningssättet bygger på ett antagande att människor med funktionshinder inte har andra möjligheter att försörja sig eller inte har något behov av fortsatt utbildning. I socialutskottets betänkande SfU5 Vilande förtidspension, som vi diskuterade tidigare, föreslås att den som har förtidspension ska kunna låta pensionen vila helt, till tre fjärdedelar, till hälften eller till en fjärdedel. För unga människor är detta en onödig omväg. Först bör alla vägar prövas med egen försörjning genom eget arbete, via studiemedelssystemet eller andra ersättningar. Centerpartiet anser att i princip inga förtidspensioner ska beviljas till personer under 30 år, och vi begär förslag från regeringen enligt vårt förslag. Fru talman! Det är viktigt att rehabilitering av sjukskrivna får större genomslag än vad som sker i dag. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att försöksverksamheten med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso och sjukvård samt socialtjänst förlängs till utgången av år 2002. Centerpartiet föreslår i stället att försöksverksamheten med bl.a. FINSAM och SOCSAM permanentas och utvidgas till att omfatta hela landet. Finansiell samordning ökar förutsättningarna att finna det bästa alternativet för individen. Det leder till välfärdsvinster för den enskilde. Denne slipper slussas mellan olika insatser och i stället görs en samlad bedömning av nödvändiga insatser. Luckorna i välfärdssystemen kan slutas något. Bättre samordning mellan hälso och sjukvården, socialförsäkring och socialtjänst kan bidra till bättre hälsa. När arbetslösheten är hög riskerar många människor att drabbas av ohälsa, och i många fall är den underliggande faktorn utanförskap. I arbetslivet pressas människor allt hårdare med stressrelaterade sjukdomar till följd. Det krävs en helhetssyn på individen och en samordning av insatserna för att ohälsa ska kunna förebyggas. Samordning av resurserna mellan hälso och sjukvården och socialförsäkringarna gör att systemen kan fungera mer effektivt. Medborgaren kan få bättre vård, och samtidigt kan samhällets totala kostnader hållas nere. Finansiell samordning ger ekonomiska vinster, vilket Riksförsäkringsverkets och Socialstyrelsens rapporter från försöksverksamheten visar. Ett samlat kostnadsansvar förstärker motivationen hos beslutsfattare och verkställare att välja den åtgärd som är mest effektiv. Den finansiella samordningen bör påskyndas och utökas. Samtidigt är det viktigt att samordningen sker med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna och att de olika organisationernas specifika erfarenheter tas till vara. Det görs bäst om insikten om behovet av samordning börjar i den lokala organisationen. Riksdagen bör besluta att projekten med lokal finansiell samordning övergår i permanent verksamhet som samtidigt ska omfatta hela landet. Fru talman! Till sist vill jag ta upp frågan om närståendepenning. Vid svår sjukdom kan en närstående vårda en svårt sjuk anhörig i hemmet och därvid erhålla närståendepenning under högst 60 dagar per år. Jag anser att möjligheten till närståendepenning bör utökas till att gälla mer än 60 dagar per år. Därigenom skulle en rad positiva effekter uppnås. Bl.a. skulle inte vården i hemmet behöva avbrytas i ett kanske kritiskt skede. Det skulle också avlasta den offentliga vården både ekonomiskt och personellt. Därför är vårt förslag att regeringen bör återkomma till riskdagen med förslag om ökat antal dagar med närståendepenning. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Birgitta Carlsson angående samverkan och rehabilitering. Jag uppskattar att Birgitta Carlsson pratar mycket om rehabilitering på ett positivt sätt. FINSAM och SOCSAM. Vi i Vänsterpartiet har studerat FINSAM, och vi anser att det trots allt innebär en begränsad samverkan mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vi vill gärna se andra aktörer som kan arbeta med rehabilitering. Däremot är vi mycket positiva till FRISAM där det är fler aktörer som kan arbeta med rehabilitering. Vi är rädda för att det annars kan bli en gräddfil för dem som är värdefulla på arbetsmarknaden, att det är de som blir åtgärdade i FINSAM-försöken. Vi vill att alla ska få vara med i rehabiliteringsförsök. Min fråga till Birgitta Carlsson är hur hon ser på just FRISAM-försöken.
Fru talman! I mitt förra hemlän Skaraborg hade man sådana försök som slog väldigt väl ut. Jag håller med Sven-Erik Sjöstrand om att det är viktigt att fler aktörer kommer in här. Vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att rehabiliteringen får ett större utrymme för de personer som är sjukskrivna så att de kommer i arbete. Detta har vi också föreslagit i vårt särskilda yttrande, där vi har poängterat vikten av att man ökar satsningarna på rehabilitering för att få fler i arbete. Då kan också kostnaderna för sjukskrivningar sänkas - ett utgiftsområde som har ökat väldigt markant under de senaste åren.
Fru talman! Fler aktörer kan vara med i FRISAM försöken. Det kan också innebära att de som är utslitna och som ingen vågar satsa på får vara med. Det är därför som vi tycker att det är värdefullt med FINSAM förutsätter att det tas pengar från sjukförsäkringen för att t.ex. korta operationsköerna så att sjukskrivna ska kunna komma tillbaka till arbetet snabbare. I och för sig är detta också behjärtansvärt. Jag är väldigt glad över att Centern är positiv till de lokala försöken, och jag hoppas att vi tillsammans kan arbeta för att det blir ännu fler sådana försök.
Fru talman! Jag tror att vi är ganska överens om vikten av att få fler personer i arbete och att man ska ha stor frihet ute i landet, beroende på förutsättningarna, att använda de medel som finns på mest effektivt sätt. Därför är det viktigt att vi går vidare och låter fler ute i landet få möjlighet att använda sig av de olika typer av försök som har provats och att man ser till att de blir permanenta.

Fru talman! Socialförsäkringarna är ett av de viktigaste inslagen i ett bra välfärdssamhälle. Vi tycker att det är extra angeläget att det finns sunda och vettiga principer för våra socialförsäkringar. En sådan utgångspunkt är just att de är sociala på det viset att de omfattar alla, i vissa fall alla med anknytning till arbetsmarknaden och i vissa fall många fler. En annan viktigt utgångspunkt är att socialförsäkringarna just är försäkringar. Det handlar om att sprida kostnaderna för risker. I sjukförsäkringen gäller det risken mellan dem som ofta drabbas av sjukdom och dem som har förmånen att vara friska, inom den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen - som vi tyvärr inte har - handlar det om dem som ofta blir arbetslösa och dem som sällan blir det samt inom ålderspensionssystemet gäller det dem som lever länge och dem som lever kortare tid. De nuvarande socialförsäkringarna brister på flera punkter. En sådan punkt är just försäkringsmässigheten. Det finns inga riktigt raka rör i sjukförsäkringen. Det har bl.a. att göra med att det tas ut avgifter på hela lönesumman, fast det inte - om det inträffar ett inkomstbortfall - betalas ut någon ersättning annat än på den del som ligger under ett visst tak, i dagsläget mellan 22 000 och 23 000 kr i månaden, vilket är den översta gräns som man kan räkna inkomstprocenten på. Det där är egentligen något oerhört märkligt. Vi har kritiserat det i många år. Vi är förvånade över att socialdemokraterna så envist fasthåller vid den här principen. Samtidigt som de förklarar sig vara lika stora anhängare av socialförsäkringarna som vi liberaler, slår de vakt om ett system där försäkringspremier tas ut på inkomster i samband med att händelser inträffar som visar sig vara oförsäkrade. Vi har föreslagit i vår reservation nr 4, som jag yrkar bifall till, några grundläggande principer för socialförsäkringarna. Vi har pekat på att det är önskvärt att de blir självständigare i förhållande till statsbudgeten. Vi pekar också på behovet av en bred överenskommelse mellan de politiska partier som vill vara med och sluta en sådan för att få någonting liknande det som vi lyckades åstadkomma inom ålderspensionssystemet i den pensionsarbetsgrupp som efter ett par års arbete lyckades lägga fast grunderna för reformering av de största av socialförsäkringarna, nämligen ålderspensionen. Ser vi på sjukförsäkringarna i övrigt är det en mycket alarmerande utveckling på det viset att människor tycks bli mer och mer sjuka och kostnaderna därför förstås stiger. Det som regeringen hittills har gjort i den här delen är att utse en utredare som ska titta närmare på frågan, och under tiden stiger kostnaderna. Jag skulle gärna vilja veta om regeringen inte tycker att det finns anledning till något snabbare åtgärder än att tillsätta en utredning som ska pågå ganska länge. En annan viktig fråga är hur vi använder de medel som finns inom sjukförsäkringen. Jag tänker då närmast på de försöksverksamheter som vi har haft med samverkan mellan olika organ i samhället. Det första av dessa samverkansförsök var den s.k. FINSAM modellen, som prövades åren 1993-1997, och därefter en samverkan som också kunde inkludera socialtjänsten. Dessa två modeller, som med bokstavsförkortningar brukar kallas för FINSAM och SOCSAM, skiljer sig tydligt, fru talman, från det som i debatten här i dag och på andra håll har kallats för FRISAM. Den stora skillnaden är inte, som Sven-Erik Sjöstrand nu tycks tro, att döma av hans inlägg alldeles nyss, vilka som får ingå i det hela, utan den stora skillnaden är att det finns ekonomiska incitament inom de två första, FINSAM och SOCSAM, medan däremot de ekonomiska incitamenten är mycket begränsade inom de s.k. FRISAM-försöken. Även om det gång på gång sägs från denna talarstol, så sent som i dag, att det råder bred enighet om detta, är det ju inte så. Sanningen är ju den att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet upprepade gånger har röstat i denna kammare för att förhindra en fortsättning av FINSAM-försöken efter 1997. De har inte fått fortsätta efter 1998 på de ställen de fanns, och de tillåts än i dag inte i landet i dess helhet. Jag ska återkomma till frågan i slutet av mitt anförande. Frågan om FINSAM kan man ta ställning till i dag, nämligen genom att rösta för reservation nr 17, eller i morgon om det möjligen är då som voteringen äger rum. En annan reservation som jag vill yrka bifall till är reservationen nr 19, som handlar om de skillnader som tycks finnas mellan de rehabiliteringsmöjligheter som erbjuds män och kvinnor. Vi har från vår sida föreslagit extra medel för att försöka komma till rätta med fusk i och överutnyttjande av våra sjukförsäkringar. Det är ju speciellt angeläget för dem som är stora anhängare, som vi, av socialförsäkringarna att de verkligen används på bästa möjliga sätt. Fru talman! En tung och viktig fråga som togs upp när vi försökte lägga fast våra ramar här i kammaren i november månad gällde frågan om hur man borde hantera trafikolyckor. Det är ett område där jag är lite förvånad över att man är så obenägen från majoritetens sida att göra förändringar. Det förslag som har lagts fram från vår och andra partiers sida här i kammaren har handlat om det ganska enkla, att man skulle få bära en större del av kostnaderna där de hör hemma, dvs. på trafikens område. Den del vi nu har talat om är inkomstbortfallet som drabbar de människor som drabbas av olyckor i trafiken. Jag skulle tycka att det vore intressant att i den efterföljande debatten få höra, möjligen av utskottets ordförande eller av statsrådet som glädjande nog är med oss i debatten, vad det är som gör att man så envist vill säga nej till tankegången om att kostnaderna ska hamna på rätt ställe i stället för, som i dag, på ett mer anonymt ställe. Fru talman! Vi har ju pläderat för en bred överenskommelse. Vi har tyckt att erfarenheterna från pensionsarbetsgruppens arbete 1991-1994 var positiva och att man borde kunna pröva detta igen. Även om det förstås i dessa frågor, liksom i ålderspensionsfrågan, finns betydande skillnader mellan partierna, borde man försöka eftersträva en bred uppgörelse. Jag tycker att det var intressant att lyssna på Gustaf von Essen och moderaterna i dag. Jag tyckte att det fanns flera inslag i hans anförande som antydde att det skulle kunna finnas utrymme för en bred uppgörelse om grunderna för sjukförsäkringen. Fru talman! Jag har två frågor till statsrådet för socialförsäkringsfrågor. Den första är om hon är beredd att ta initiativ till ett försök att nå en bred uppgörelse om de återstående socialförsäkringsfrågorna. Den andra är frågan om hon är beredd att ompröva den mycket negativa inställningen till att låta de landsting, kommuner och försäkringskassor i landet som vill använda sig av FINSAM och SOCSAM modellerna få göra det. Eller ska vi tvingas vänta minst ytterligare tre år utöver de två år som vi hittills har väntat?
Fru talman! Jag har en liten fråga till Bo Könberg. Jag tror att alla vi i socialförsäkringsutskottet tycker att det är viktigt att samhällsmedborgarna ska ha tilltro till socialförsäkringarna, att medlen ska användas förnuftigt och att ingen ska missbruka försäkringarna. Vi i Vänsterpartiet tror inte att det förekommer så mycket fusk och överutnyttjande, utan vi tror att de flesta som är sjukskrivna är sjuka. Men jag vet, Bo Könberg, att ni i er motion räknar med att det blir en besparing på grund av effektivare kontroll med 500 miljoner kronor. Är det verkligen så, Bo Könberg, att fusket är så utbrett?
Fru talman! Vi har såväl vad gäller sjukförsäkringen som förtidspensioneringen pekat på att vi tror att det finns möjligheter att minska kostnaderna. Det är speciellt angeläget i ett läge då de ökar i stor utsträckning. Vi har då pekat på att man borde skärpa kontrollen både vad gäller fusk och överutnyttjande inom de här områdena och också, som jag var inne på i mitt anförande, att tillåta FINSAM-modellen. Där skiljer Sven-Erik Sjöstrand och jag oss åt. Sven-Erik Sjöstrand tillhör ett parti som har motverkat och sett till att man inte tillåts att använda en modell som på de håll de har använts har lett till betydande besparingar. Besparingarna i FINSAM-modellen enbart vad gäller försöksområdena pekar på mycket stora belopp. Skulle man räkna upp dem till riksnivå handlar det på den gamla nivån om någonstans mellan 2 och 3 miljarder om året. Den totala besparing som bör kunna uppnås både genom en ökad kamp mot fusk och genom att tillåta FINSAM-modellen kommer säkert väl att täcka de belopp som Sven-Erik Sjöstrand nämnde.
Fru talman! Genom en viss teknik kan man få folk att tro att det förekommer mycket fusk och överutnyttjande inom socialförsäkringen. Om man bara upprepar det tillräckligt ofta och låter massmedierna få ta del av det man säger kan det bli så att våra samhällsmedborgare också tror att det är så. Under början av 90-talet, då karensdagarna kom, hade vi många diskussioner om fusk och om en ökad kontroll. Så här i efterhand kan man se att anledningen till att sjukskrivningarna ökade på 90-talet hade andra orsaker. Som sagt var: Vi tror inte att man kan göra de här besparingarna. Jag tror också att det är viktigt att vi litar på våra medborgare i Sverige. Jag har varit löntagare i 25 år. Om man jobbar på ett företag och sjukskriver sig därför att man känner sig sjuk, så blir man verkligen kontrollerad. Man får ringa till sin arbetsplats. Man blir kollad av sina kamrater som helst vill att man ska jobba. Och man behövs naturligtvis på jobbet, speciellt när kraven har ökat på det sätt som de har. Vi gör bedömningen att det inte går att tjäna så mycket som 500 miljoner på att öka kontrollen, och det behövs nog inte heller.
Fru talman! Det är inte så att vi från Folkpartiet liberalernas sida hävdar att det finns ett omfattande missbruk eller fusk inom våra socialförsäkringar. Däremot konstaterar vi att det finns ett sådant, vilket förstås är tråkigt, och att det är angeläget att få det så litet som möjligt. Alla försäkringar, såväl socialförsäkringar som privata försäkringar, har förstås det problemet att de kan missbrukas. Om man nu ser på de belopp som är inblandade i det hela, så kostar vår sjukförsäkring snart bortemot 30 miljarder om året och förtidspensionerna ca 40 miljarder om året. De nivåer som frågeställaren upprörs över att vi har föreslagit besparingar på, bör räcka fuller väl, tror jag, om man anbefaller såväl metoder mot fuskbekämpning som tillåtande av en effektivare användning inom ramen för FINSAM. Sven-Erik Sjöstrand nämnde frågan om karensdagar. Det är väl bara att peka på de förändringar man gjorde i början av 90-talet. Det var utifrån ett läge där vi i praktiken hade 100 % i ersättning från den första dagen. Den första förändringen gjordes, tror jag, av statsrådet Thalén våren 1991. Man försämrade ersättningen under de tre första dagarna från 100 % till 75 %. Det blev en mycket snabb minskning i sjukskrivningen från en nivå som låg mycket högt. Det är klart att såväl ersättningsnivåer som en vilja att bekämpa missbruk kan leda till resultat, när vi nu talar om belopp på tiotals miljarder.

Fru talman! Statsrådet! Ärade utskottskamrater! Det här är århundradets sista budgetdebatt, och det är stora ord som alla talar om: solidaritet, rättvisa, generell, välfärd, välfärdssamhälle, trygghet. Jag roade mig i går kväll med att slå upp de här orden. Vi har ju en så förnämlig ordbok i vår dator. Jag slog upp dem för att riktigt se vad de betyder. Solidaritet är en känsla av samhörighet med och beredvillighet att stödja och hjälpa andra människor. Sedan stod det inom parentes: särskilt sådana som tillhör den egna gruppen. Och det var ju lite tänkvärt, kanske. Det betydde också gemensam ansvarighet ekonomiskt. Rättvisa är ett tillstånd där inblandade parter behandlas lika. Generell betyder något som berör allt och alla. Välfärd är det att någon har det bra. Välfärdssamhälle är ett samhälle som strävar efter att alla medborgare får materiell välfärd och social och ekonomisk trygghet. Trygg är lika med att vara fri från oroande och eller hotande inslag. Det kan vara att man är säker på att få behålla det man har. Jag tror det var Desirée Pethrus Engström som sade: Ingen ska behöva vara rädd. Och så är det. Kruxet med dagens socialförsäkringssystem är att det inte är alldeles generellt, inte alldeles rättvist och inte alldeles tryggt. Precis som många här säger går det inte längre att bara lappa och laga. Det som skiljer Miljöpartiet från alla övriga partier är att vi förespråkar ett grundtrygghetssystem som i det långa perspektivet inte är relaterat till inkomst. Relaterar man till inkomst finns det alltid grupper som faller emellan, t.ex. projektarbetare och studenter. Det är olika grupper som inte lyckas ta sig in i socialförsäkringssystemet över huvud taget om man inte har förmågan, turen eller kontakterna att ta sig in i ett arbete. Miljöpartiet har den här gången inte skrivit en stor allomfattande motion i det här ämnet som vi brukar göra. Men vi har motioner som pekar på grupper som ramlar mellan stolarna, t.o.m. trots att man har arbete. Det är motioner om t.ex. kulturarbetare och om Läkare utan gränser. Precis som har sagts tidigare i den här talarstolen skenar kostnaderna i väg och det kan man också läsa i såväl propositionen som i betänkandet. Vi ser fram emot och vill försöka skynda på de undersökningar och analyser som har aviserats. Vi vill påminna om att de ska ske förutsättningslöst. Vi kan läsa att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inte fungerar tillfredsställande. Försäkringskassorna har inte lyckats möta den ökade sjukfrånvaron med ökad aktivitet inom rehabiliteringsområdet. Hade jag haft mycket att säga till om i utskottet hade jag velat skriva dit: Det här är skandal. Men man kan inte skriva sådana ord i ett betänkande. Rehabilitering är mycket viktigt. Det är ett förebyggande arbete. Likaså är arbetsskadeförsäkringarna viktiga. Jag hoppas att det blir något bra av det arbete som regeringen håller på med. Nu går vi in i ett nytt sekel. Ska vi kunna tala om solidaritet, rättvisa och trygghet på riktigt krävs en enorm satsning och ett stort engagemang. I samband med vårbudgeten drog Bosse Könberg en parallell till pensionsuppgörelsen, liksom även i dag. Då tyckte jag att det var en dålig liknelse eftersom jag tyckte att produkten inte var så bra. Men i dag håller jag med. Det var rätt lustigt att innan Bosse Könberg talade om vår samverkan och om en gemensam satsning hade jag redan skrivit ned det. Det kanske är den enda lösningen, för nu är det fara å färde. Det gäller människor och det gäller statsbudgeten. Vi måste förmodligen göra någonting tillsammans, annars går det åt pipsvängen. En sak som också oroar mig mycket är den nya datasatsningen. Den ska finansieras genom lån. Lånen i sin tur ska finansieras genom en avgång av drygt 40 % av personalen på försäkringskassorna. Det har aviserats. Det sker innan man har hunnit hämta hem investeringsvinsten. Vi måste faktiskt alla tillsammans se till den här tickande bomben inte smyger i väg och detonerar. Fru talman! Jag är jätteglad att vårt statsråd Ingela Thalén är här i dag. Jag vill gärna höra om vår oro stämmer överens beträffande den oerhörda vidden och det stora allvaret i den här frågan. Vi kanske nu tillsammans anser att det är allvarligt. Vi kanske t.o.m. anser att det finns en chans att gemensamt ta itu med det här. Vi är ändå överens om att rehabilitering är viktigt, att samförstånd är viktigt. Vi kanske kan hitta på något annat än FINSAM, SOCSAM och FRISAM, så att det inte går prestige i det. Vi kanske kan komma fram till något tillsammans.

Fru talman! Sverige är ett bra land att leva i om man gillar jämlikhet och jämställdhet. Det kan jag påstå trots att vi har gått igenom ett 90-tal med stora ekonomiska och välfärdspolitiska påfrestningar. Välfärdssystemen har visat sig vara stabilare än vad många trott. Trots kris har kvaliteten på välfärdstjänsterna i stort sett kunnat upprätthållas. Men vi är medvetna om att de som behöver välfärdens tjänster bäst har varit de som drabbats mest under 90-talets besparingar. Men tack vare ett mycket framgångsrikt ekonomiskt saneringsarbete har vi under de två senaste åren återigen kunnat skapa utrymme för förbättringar av välfärden. Låt mig bara ta några exempel. Det gäller bl.a. extrapengarna till skolan, vården och omsorgen. Det handlar om totalt 25 miljarder som kommer kommuner och landsting till del. När vi har fått fler i arbete har också skatteunderlaget förbättrats, vilket även det har gett ytterligare resurser till kommunerna. Vi har kunnat höja ersättningsnivåer från 75 % till 80 %. Vi har höjt barnbidragen med 100 kr. Och vi har också kunnat räkna upp pensionerna utifrån hela basbeloppet. I årets budget tas det nya steg för att utveckla och förbättra välfärden. Och vi socialdemokrater ser det nu som viktigast att prioritera barnfamiljerna och förbättra deras ekonomiska situation. Men visst finns det härutöver ytterligare förbättringar att genomföra. Visst måste vi göra mer för att få tillbaka tilltron och tilliten till systemen. Och visst måste vi genom en rad olika insatser se till att de som inte tagit sig in i våra välfärdssystem ges en möjlighet att få ett jobb, en praktik, en utbildning, så att de också kan kvalificera in sig i våra gemensamma system. I dag och under de kommande åren finns det förutsättningar att stabilisera och utveckla välfärden i framtiden. I den här debatten, som ju är seklets sista inom välfärdsområdet, tycker jag att det finns anledning att se tillbaka något på de årtionden som nu snart ligger bakom oss. Under det gångna århundradet har Sverige tagit steget från ett fattigsamhälle till ett välfärdssamhälle. Det framgångsrika arbetet för att skapa välfärd åt alla har gjort Sverige till ett av världens mest jämlika och jämställda länder. Men det förtjänar också att påpekas att de verkligt stora stegen för välfärden togs under senare delen av seklet, från mitten av 50-talet och framåt. Den svenska välfärdsmodellen är således ett ungt projekt - inte någonting som är gammalt och förlegat, som en del debattörer påstår. Det handlar om ett modernt system som först nu verkar fullt ut. Vi måste komma ihåg att många viktiga välfärdsreformer kom så sent som på 70-talet och 80-talet. Det är först nu som vi ser ATP-reformen verka fullt ut.

Det val som vi gjort har visat sig vara mycket framgångsrikt. I olika jämförande studier som man kan göra i ett internationellt perspektiv är det svenska valet av modell ett system som skapar de bästa förutsättningarna för jämlikhet och jämställdhet. Det val av modell som vi gjort har haft en avgörande betydelse för välfärdssamhällets framväxt, för sysselsättningen och för tillväxten. Grundpelarna i de svenska socialförsäkringarna har varit, och är, arbetslinjen, trygghet i en föränderlig värld, jämlikhet och jämställdhet. Detta val av principer för välfärdens uppbyggnad kommer också att ligga till grund för den nödvändiga och ständigt pågående utvecklingen och förnyelsen av socialförsäkringarna. Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras och utvecklas. Villkoren på arbetsmarknaden förändras och våra socialförsäkringar måste naturligtvis utvecklas i takt med dem. De demografiska förändringarna, den åldrande arbetskraften, som vi kommer att se framöver visar tydligt hur viktigt det är att vi håller fast vid de grundläggande principerna för socialförsäkringarna där arbetslinjen hör till det centrala. För ett par veckor sedan kunde vi ta del av den prognos som Arbetsmarknadsstyrelsen gör över sysselsättningen. Inte sedan det började föras statistik 1965 har sysselsättningsutvecklingen varit bättre. Vi räknar med att få 200 000 fler jobb under de tre åren 1998-2000. Med den utveckling som vi ser framöver, 2001 och 2002, kommer vi redan 2002 att uppnå regeringens och socialdemokratins mål om att 80 % Det är två år tidigare än vad vi trodde var möjligt när målet sattes. Arbetslösheten kommer på årsbasis att vara nere på 5,5 %. I slutet av år 2000 kommer arbetslösheten att vara drygt 4 %. Det innebär att det mål som vi satt upp om 4 % arbetslöshetsnivå år 2000 kommer att överskridas, enligt de prognoser som vi har, med Hur många var det inte som stod i talarstolen här i kammaren och inte trodde att detta skulle vara möjligt? Hur många var det inte från Moderata samlingspartiet och även från en del andra borgerliga partier som stod just här i talarstolen och raljerade över både vårt arbetslöshetsmål och vårt sysselsättningsmål? Nu ser vi att det går åt rätt håll och att vi har en positiv utveckling. För vårt välfärdssamhälle är det helt avgörande att vi kan komma tillbaka till den fulla sysselsättningen. Det är nämligen de många i arbete, både kvinnor och män, som är det som bär upp vårt välfärdsbygge. 90-talet har visat oss inte bara konsekvenserna av en ekonomisk misshushållning utan också de konsekvenser som arbetslösheten för med sig. Det är inte bara individer som har drabbats hårt. Vi har ju också sett hur viktigt det är för vår välfärd att vi har hög sysselsättning. Därför kan vi naturligtvis inte ha välfärdssystem som inte stimulerar till arbete. Den generella välfärden, som omfattar alla, som bygger på inkomstbortfallsprincipen och som är gemensamt finansierad, är helt enkelt en helt genial välfärdsmodell. Den ger rättvisa och jämlikhet. Den ger trygghet och också frihet. Den omfördelar över livet och mellan olika grupper i samhället. Den främjar rörlighet och ger ett större arbetsutbud och därmed högre sysselsättning och högre tillväxt. Mot detta står framför allt det moderata alternativet med sin, som de säger i motionen, "övergripande reform av socialförsäkrings och bidragssystemen". Nya lösningar ska skapas som ökar "försäkringsmässigheten". Ut ur budgeten ska socialförsäkringarna. Finansieringen ska ske genom fondering. Vidare säger man: Effekterna av ersättningsnivåer, kvalifikationsregler och krav på motprestationer ska undersökas. Vad innebär detta, Gustaf von Essen - effekterna av ersättningsnivåer, kvalifikationsregler och krav på motprestationer ska undersökas? Ja, vad det kan handla om framgår av det moderata förslaget till budget för nästa år. Det är det som är alternativet till vad som gäller för oss socialdemokrater. Det handlar om ytterligare en karensdag, om sänkt ersättningsnivå från 80 % till 75 % och om att ersättningen ska beräknas på inkomsterna under de senaste två åren. Det leder till lägre ersättningar, framförallt för unga som inte riktigt har kommit in på arbetsmarknaden, men också för vanliga löntagare. Genom att räkna upp med basbeloppets ökning drabbas framför allt de långtidssjukskrivna. Vidare säger man att genom ökad kontroll får vi färre förtidspensionärer. Visst sparar man pengar med det alternativet. Visst sparar Moderaterna pengar. Det handlar om 12 miljarder nästa år, 15 miljarder år 2001 och 18 miljarder år 2002. Vilka är det då som får 12 miljarder mindre nästa år, Gustaf von Essen? Är det vi här i riksdagen? Är det den välbetalda och välutbildade arbetskraften? Eller är det kanske allergikerna eller de funktionshindrade som ofta är sjuka? Eller är det de ungdomar som ännu inte fått fast jobb utan får gå runt på tillfälliga jobb? Eller är det deltidsarbetande kvinnor i lågbetalda yrken, ofta med en osäker anställning? Vem är det alltså som får 12 miljarder mindre nästa år? Jag utgår från att ni, när ni lägger fram era förslag, gör riktiga konsekvensanalyser, där det klart framgår vem som drabbas. Några svårigheter att ge besked förväntar jag mig inte. Jag skulle avslutningsvis vilja knyta an till det jag började med, att Sverige är ett bra land att leva i om man gillar jämlikhet och jämställdhet. Det har det blivit därför att vi ett arbetsamt folk som har arbetat sig ur fattigdomen - det är därför som vi också har en hög sysselsättningsgrad för kvinnor - och därför att kvinnors och mäns gemensamma arbete utgör en stabil grund för vårt välfärdssamhälle. Sverige har blivit ett bra land att leva i därför att vi socialdemokrater fört en politik som fördelat den tillväxt som svenska folket skapat på ett rättvist och likvärdigt sätt. Det är jag stolt över, men samtidigt ser jag att det finns mer att göra för att utjämna klyftor mellan människor. Det kräver mer av jämlikhet, inte mindre. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr

Fru talman! Välfärd skapas ju inte av välfärdssystemen. Den skapas av arbete, sparande, innovationer och tillväxt. Det tror jag att Berit Andnor och jag kan vara överens om. Den skapas inte av välfärdssystemen i sig utan av just arbete och skapande. Det har inte utmärkt svenskt ekonomiskt liv sedan 1970 1975 jämfört med andra länder. Vi har dalat i välfärdsligan från tredje plats till 17-19:e plats, låt vara att vi brett ut det lite bättre än kanske en del andra länder, men vi har en för låg tillväxt för att göra välfärdsstaten riktigt stark och tydlig. Arbetslinjen har inte heller riktigt tagit sig uttryck på rätt sätt. Vad tycker Berit Andnor att vi ska göra med de människor som i dag inte får den rehabilitering som de har rätt att fordra därför att socialdemokraterna inte tycks avsätta resurser och engagera sig för dessa människor tillräckligt? Det enda man gör är att låta dem vänta på att det ska komma en statlig utredning någon gång nästa år. Vad tänker Berit Andnor göra nu för att få en rehabilitering som går direkt till de människor som verkligen är i behov och lider illa? Det är bra att vi har en högkonjunktur. Och det är bra att det därför finns en ökad sysselsättningsgrad. Där är jag helt överens. Jag tycker att det har gått klart bättre än vad vi hade anledning att förmoda för ett par år sedan. Det är bra att verkligheten är bättre än prognoserna. Men det kan också bli tvärtom när det går nedåt till en ny lågkonjunktur. Då måste vi ha beredskap. Därför är det bra att redan nu diskutera strukturella förändringar av sociala välfärdssystem och inte vänta. Är Berit Andnor intresserad av det? Hon har själv sagt att man egentligen borde höja basbeloppstaket 7,5 %, men det nämnde hon inte i sitt anförande. Det kanske inte passade in i demagogin?
Fru talman! Det går inte bara bra, Gsutaf von Essen, det går fantastiskt bra. Vi har en sysselsättningsökning som jämfört med övriga länder i Europa ligger avsevärt högre. Dessutom har vi en tillväxt som överskrider den man har ute i de flesta länder i Jag är lite förvånad över att Gustaf von Essen som representant för Moderaterna tar upp frågan om tillväxt. Det var ju under de år i början på 90-talet då Moderata samlingspartiet tillsammans med de övriga borgerliga partierna satt i regeringsställning som vi inte hade någon tillväxt i detta land. Det var ju under de åren som Sverige framför allt hamnade efter i den s.k. tillväxtligan. Det var under de åren som vi trillade ned den ena positionen efter den andra. När det gäller arbetslinjen vet vi vad moderaterna tycker. Det står i er reservation. Ni kallar det arbetslinje när ni inför ytterligare karensdagar, sänker ersättningsnivåer, försämrar beräkningsunderlaget. Ni vill tvinga folk i arbete även om man är sjuk. Det är den moderata arbetslinjen. Varför säger ni inte, när ni nu ska spara 12 miljarder för nästa år, att det handlar om att ni vill sänka skatterna? Då måste någon betala. Vem, Gustaf von Essen, är det som ska betala dessa 12 miljarder? Jag ställde den frågan inledningsvis. Jag väntar fortfarande på svar. När det gäller strukturella förändringar i socialförsäkringssystem kan jag säga att såsom jag ser det finns det inga förutsättningar att över huvud taget kunna föra en diskussion mellan Moderata samlingspartiet och oss i de frågorna.
Fru talman! Det är synd att Berit Andnor omedelbart ska gräva ned sig i skyttegraven och sjunga traditionalismens lov i något polemisk ton. Jag har i mitt anförande försökt att öppna för en dialog för att se om det finns förutsättningar. Vi får hoppas att statsrådet är mera benägen att diskutera i de termerna. Den välfärd som skapades under 70 och 80-talet skedde med hög inflation och låg tillväxt och med alltmer urholkad ekonomi. Vi devalverade oss fram genom tillvaron. Den uppblåsta högkonjunkturen på 1980-talets slut resulterade i en krasch som började tydligt och klart innan Moderaterna och de övriga borgerliga partierna tog över regeringsansvaret. Att få ärva ett sådant råttbo 1991 var inte kul. Nu tycker jag att vi ska se framåt. Vi har presenterat våra budgetförslag här i riksdagen som innebär en helhetssyn, där socialförsäkringarna är en del av en helhet. Vi tror att helheten är det viktigaste. Vi räknar med att våra förslag skulle kunna ge ett bättre utfall för människorna när det gäller både trygghet och välfärd, om man ser sakerna som en helhet. Skattesänkningar är en av de viktigaste åtgärderna för framtiden. Det är ingen tvekan om den saken. Hur är det nu med basbeloppet? Är det så att Berit Andnor vill ha det kvar som det är nu, eller ska man höja det? Ska man tillåta en ökad försäkringsmässighet i försäkringarna? Kan man tänka sig att diskutera en modernisering och strukturella reformer eller inte? Eller ska vi bara fortsätta i något slags malande socialdemokratisk ton från 70 och 80-talet?
Fru talman! Jag väntar fortfarande på svar på min fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande. Jag noterar att jag inte får något svar. Jag får inget svar från Moderata samlingspartiet om vem det är som drabbas av besparingen på 12 miljarder nästa år. Inte heller vem som ska betala besparingarna 2001 och 2002, då besparingarna ökar. Varför inte vara tydlig? Varför säger ni inte som det är, att syftet med den moderata politiken är att sänka skatterna? Ska man sänka skatterna måste man skära ned. Och då skär man ned ganska rejält i socialförsäkringssystemet. Man inför en karensdag, sänker ersättningsnivån och genomför en rad andra försämringar. Det måste man göra för att få det att gå ihop, eller hur Gustaf von Essen? Varför inte säga det? Jag gräver inte ned mig alls när det gäller diskussionen med andra politiska partier, men för att det ska finnas förutsättningar att föra en diskussion och förhandlingar måste det naturligtvis finnas någonting att börja diskutera utifrån. Enligt min uppfattning skiljer sig grundvärderingarna så radikalt mellan Moderata samlingspartiet och socialdemokratin, att jag inte kan se att det finns några förutsättningar att över huvud taget kunna diskutera inom det område som ändå är en av kärnorna i det svenska välfärdssamhället. Vi vill slå vakt om inkomstbortfallsprincipen, som ska ge standardtrygghet. Det innebär också, som svar till Gustaf von Essen, att jag tycker att det är oerhört viktigt att prioritera frågan om att höja taket i sjukförsäkringen. Men det måste naturligtvis vägas av mot en del andra angelägna reformer som vi också funderar på.
Fru talman! Det fanns ju många olika inslag i Berit Andnors inlägg. En del var mer polemiska, riktade mot ett annat parti här i kammaren, och en del var mer beskrivande när det gäller både egna värderingar och annat. Vad gäller historiken var det ju lite märkligt att höra skryt om att man, för att ta ett exempel ur högen, hade höjt ersättningsnivån i socialförsäkringarna från 75 % till 80 %. Det är ju sant, men det Berit Andnor glömde nämna var att man tvärtemot sina vallöften dessförinnan hade sänkt dem från 80 % till 75 %. Likaså var en del andra av de saker som räknades upp sådant där man återgick till det läge som fanns innan och som man så mycket hade kritiserat. För det var ju så att i valrörelsen 1994 var 80 % en skandal sett från socialdemokratisk sida. Nu är det något man skryter med. Men det är ju större glädje i himlen över den som omvänder sig än över den som kanske haft rätt lite längre. Jag hade ett par frågor till Berit Andnor. Den ena snuddar vid det som Gustaf von Essen hade uppe vad gäller taket. Jag förstod nu på det sista svaret att Berit Andnor vill arbeta för att man ska ha ett högre tak i systemen. Min fråga gäller egentligen det fundamentala för dem som tycker om försäkringar - och dit räknar jag Berit Andnor, mig själv och en hel del andra. Den gäller nämligen att man förstås inte ska ta ut premier där det inte finns någonting som tillåts försäkras. Den princip som fanns i början på sjukförsäkringen, och i början på ATP, var att man inte tog ut avgifter ovanför förmånstaket. Är denna princip, som uppenbarligen var bra nog för Gunnar Sträng, Torsten Nilsson och Tage Erlander, bra nog för Berit Andnor? Det är min första fråga. Den andra frågan gäller det som många av oss som gillar socialförsäkringar skulle vilja uppnå, nämligen att de blir mer fristående från statsbudgeten, att de blir mer självständiga och att det inte blir så att man ingriper i försäkringen när det exempelvis är problem på annat håll i statsbudgeten. Jag trodde tidigare att Berit Andnor och jag låg nära varandra i den frågan, men nu tyckte jag mig uppfatta en indirekt skepsis på de punkten. Det är därför jag ställer frågan: Tycker Berit Andnor att man ska försöka göra socialförsäkringarna, inklusive den stora ålderspensionen, något mer fristående? Jag ska återkomma lite senare med nästa fråga.
Fru talman! Jag tror, Bo Könberg, att det när det gäller de allmänna principerna finns en stor överensstämmelse mellan oss i fråga om de grundläggande värderingarna. Det tycker jag naturligtvis att vi ska vara glada för, ta vara på och arbeta tillsammans med framöver. Däremot måste jag säga att jag reagerar lite grann inför den inledning som Bo Könberg gör när han kallar det jag beskriver om verkligheten för skryt. Jag måste säga att jag blir lite förvånad. Bo Könberg har ju varit ansvarig minister i en borgerlig regering och vet mycket väl hur situationen var när den socialdemokratiska regeringen kom tillbaka till makten 1994. Från en av de ansvariga i den borgerliga regeringen tycker jag att det var ett märkligt uttalande, det måste jag säga. Det är ju så att Bo Könberg tillsammans med de övriga i den regering som ledde Sverige då är ansvarig för att vi har tvingats genomföra en rad mycket stora nedskärningar inom den gemensamma sektorn. Det är något vi har tvingats till - ingenting som vi har önskat. Det är något som vi har tvingats till för att vi vill bevara en välfärd även i framtiden. För vår del handlar det ju om att utveckla, förbättra och stabilisera de välfärdssystem vi har utifrån de principer och värderingar som vi som socialdemokrater står för. När det gäller taket i sjukförsäkringen säger jag som jag sade tidigare: Det är naturligtvis en viktig fråga. För mig är den oerhört central. Jag tror att det är oerhört viktigt för legitimiteten i systemet att vi någon gång ska kunna höja det taket. Men det måste naturligtvis prioriteras gentemot alla andra mycket angelägna reformer som vi står inför. Men när det gäller principerna är detta oerhört viktigt.
Fru talman! Berit Andnor gör nu som alla socialdemokrater i den här kammaren när de känner sig pressade i talarstolen. Då börjar de tala om hur det såg ut i budgeten 1991-1994. Det är ett ämne som jag mycket gärna diskuterar med Berit Andnor eller vilken annan socialdemokrat som helst. Det var ju, som redan har nämnts, så att vi hösten 1991 fick ta över en ekonomi som i princip befann sig i fritt fall. Det var den värsta lågkonjunktur vi har haft i vårt land sedan 30-talet. Det fick vi göra, och vi fick flera gånger lägga fram förslag till besparingar som Berit Andnors partivänner gång på gång motsatte sig i denna kammare. Några av dem var jag inblandad i själv. I fråga om karensdagen i sjukförsäkringen fick vi länge arbeta mot Socialdemokraterna innan vi lyckades få en uppgörelse. I fråga om arbetsskadeförsäkringen röstade man i praktiken emot alla förändringar. Glädjande nog kunde vi dock göra upp om den stora ålderspensionsreformen. Men det jag ville diskutera med Berit Andnor gällde taken, och det gällde frågan om självständigheten i socialförsäkringarna. På den punkten säger Berit Andnor att hon kan tänka sig att höja taket någon gång när det finns pengar. Min fråga var egentligen inte den. Min fråga var om vi kan vara överens om att det ska vara samma förmåns och avgiftstak i socialförsäkringarna på det sätt som det var under de kanske 20-25 första åren som vi hade dem i vårt land. Den frågan vill jag fortfarande ha svar på. Den andra frågan får jag väl bara upprepa: Tycker Berit Andnor att vi ska ha mer självständiga socialförsäkringar eller inte? Den tredje frågan, som jag inte hann ställa, gäller detta: Ska vi inte försöka nå en bred uppgörelse i stället för att ägna oss åt att skälla alltför mycket på varandra? Skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är kanske inte större i dag än den var 1991 då det gällde ålderspensionsreformen, och det lyckades ändå i det fallet. Varför inte pröva?
Fru talman! Det handlar ju inte om att skälla på varandra. Jag blir lite irriterad när jag hör den typen påståenden, särskilt av kolleger i den här kammaren. Vad det handlar om är ju att diskutera politik. Vi har olika värderingar som ligger till grund för de politiska åskådningar vi har. Det är inte att skälla på varandra. Det är att tydliggöra var gränserna går mellan socialdemokratin och Moderata samlingspartiet. Det är avsevärda skillnader i våra grundläggande värderingar, och utifrån det också i den politik som vi vill forma. När vi ser på det alternativ som står mot oss socialdemokrater när det gäller just socialförsäkringsbudgeten så är det ju en helt annan modell man egentligen tänker sig. Och det vi ser i förslagsväg är ju minskade resurser inom det här området. Det gäller även Folkpartiet liberalerna, som nästa år tänker sig att spara lite drygt tre miljarder kronor. Det är samma sak där: Varför kommer det inte fram i debatten vad det är som Folkpartiet liberalerna ska ge sig på? Vilka är det som ska betala den nedskärningen? När det gäller avgifterna över taket är det ju på det sättet, Bo Könberg, att frågan måste ses i ett helhetsperspektiv. Som jag sade tidigare anser jag att det är oerhört angeläget att se socialförsäkringarna utifrån de principer som vi som socialdemokrater står för. Det handlar om att bevara inkomstbortfallsprincipen, som ger standardtrygghet, för så många som möjligt. Det finns stor anledning att bevara legitimiteten och solidariteten i systemen. Jag tror att det är en av de absolut viktigaste frågor vi kan se framöver. Men jag är också medveten om att jag som representant för det socialdemokratiska partiet ska ta ansvar för ekonomin och se till att vi inte hamnar i en situation liknande den som var i början av 90-talet, när Bo Könberg var den som var ansvarig.
Fru talman! Jag har fyra reflexioner och frågor med anledning av Berit Andnors anförande. Det är klart att det går bra för Sverige. Men samtidigt får vi inte glömma att det inte har varit utan smärta för många människor. Vi har dragit ned mycket. Även socialdemokratiska ledare har sagt upp folk inom kommuner och landsting. Det gäller även det område som vi här diskuterar, försäkringskasseområdet. Vi får inte glömma bort det. Det andra är att nuvarande socialförsäkringssystem visst är bra i vissa stycken. Men vi ska inte glömma bort att det finns sämre sidor. Det gäller t.ex. en studerande som inte har lön och som blir gravid. Hon får inte många kronor kvar om hon är hemma och är föräldraledig. Det är ett exempel. Det system vi har i dag ger alltså inget fullgott skydd. Det är inte tryggt för alla. Det finns mer att göra, det ska vi inte heller glömma bort. Berit Andnor tog också upp jämlikhet och jämställdhet, och det är bra. Vi är på god väg i Sverige. Men när det gäller just utgiftsområde 10, som vi här diskuterar, har vi fört fram flera synpunkter om, och det har även regeringen gjort, att det inte är en jämställd rehabilitering. På det området skulle jag gärna vilja se att vi fick en diskussion om hur vi kan förbättra. Berit Andnor tog också upp arbetslinjen. Det är viktigt att vi jobbar för arbetslinjen. Men när rehabiliteringen inte fungerar, fungerar inte heller arbetslinjen. Hur ska vi få jämställd rehabilitering och arbetslinjen att fungera? Det är två frågor.

Det är Kristdemokraternas alternativ. Vad är det för dubbelmoral? Vad är det för påstående som Desirée Pethrus Engström gör i ett sådant inlägg? Det är att förespegla att med det kristdemokratiska budgetförslaget skulle det finnas mer av trygghet och rättvisa. Så är det inte, tvärtom. Det handlar om att ge större otrygghet för vanliga löntagare, just för de kvinnor som Desirée Pethrus Engström säger sig värna om. Det handlar om mer otrygghet för deltidsarbetande kvinnor i lågbetalda otrygga anställningar. Det är vad det handlar om. Varför inte säga det? Varför inte säga att kristdemokraterna minsann inte tvekar när det gäller att sänka ersättningsnivåer och att införa ytterligare karensdagar? För er handlar det om att nästa år spara nästan 4 miljarder. År 2001 handlar det om ytterligare 6 miljarder, och 6,6 miljarder år 2002. Ni tvekar inte att genomföra de besparingarna. Det är vad kristdemokraternas politik egentligen går ut på, Desirée Pethrus
Fru talman! Jag kan bara beklaga att Berit Andnor inte vill diskutera de frågor jag tar upp. Jag har sagt att systemet inte är tryggt för alla. Med det menar jag att vi tillsammans måste hitta lösningar för att öka tryggheten i socialförsäkringssystemet. Det är inte tryggt för alla i dag, och det måste vi jobba vidare på. Det är vad jag vill föra fram. Systemet är inte färdigt på något sätt. När det gäller våra besparingar tror vi kristdemokrater, vilket jag har nämnt här förut, att om vi satsar på rehabilitering sparar vi pengar. Men om vi inte tror på att rehabilitering innebär att vi sparar pengar kan vi lägga ned rehabiliteringsverksamheten. Då behöver inte Berit Andor anslå några pengar till rehabilitering. När det gäller den andra karensdagen har vi samma förslag till antal dagar för högkostnadsskyddet, tio dagar på ett år, som regeringen. Vi vet att många låginkomsttagare redan i dag med en karensdag, som ju ni förespråkar, tar semester i stället för att ta ut en karensdag, eftersom det kostar mycket. Visst är det inte någon enkel åtgärd med en karensdag. Vi tror ändå att i och med att vi föreslår ett högkostnadsskydd med tio dagar, precis som regeringen, kommer vi åt dem som inte är sjuka så många gånger. Det slår mer på dem som är sjuka sällan än på dem som är sjuka ofta.
Fru talman! Jag tycker egentligen att det svar som Desirée Pethrus Engström gav talar för sig själv. Det blir väl inte mer trygghet för vanliga löntagare, för ungdomar som går runt på tillfälliga jobb, för kvinnor som har otrygga anställningar och lågbetalda yrken? Vad blir det för trygghet för dem med ytterligare karensdagar, sänkta ersättningsnivåer och förändringar när det gäller beräkningsunderlaget? Ingen alls. Jag har svårt att förstå kristdemokraternas retorik. För mig är det tydligt att i handling och i alternativ, där vi kan läsa innantill i budgetförslag, står Kristdemokraterna väldigt nära Moderata samlingspartiet. Ni hamnar längre och längre in i den moderata famnen. Ni tvekar ju inte - det har Desirée Pethrus Engström just nu sagt - att sänka ersättningsnivåerna. Det drabbar naturligtvis dem som ofta är sjuka, dem som har de lägsta inkomsterna och dem som är de minst privilegierade i samhället. Det är de som drabbas av kristdemokraternas politik. Ni ska spara drygt 3 miljarder nästa år. Sedan pratar Desirée Pethrus Engström om att ge lite extra pengar, 300 miljoner kronor, till försäkringskassorna. Det ska i ett slag ge effekt. Snacka om dynamiska effekter! Jag tror inte på dem, och vanliga löntagare tror nog inte heller på dem. Kristdemokraterna pratar om etik och moral. Men i handling är det en stenhård högerpolitik som ni egentligen står för.
Fru talman! Det var mycket som var intressant i det Berit Andnor sade. Jag kan hålla med om en hel del. Men i en sak, som jag tog upp också i mitt förra anförande, står vi en bit ifrån varandra. Det gäller att trygghetssystemen hela tiden ska bygga på anställningsförhållande. Vi från Centerpartiet förordar ett grundtrygghetssystem. Det hänger samman med att det finns många människor som inte kvalificerar sig till trygghetssystemen på grund av de inte lyckas få ett arbete. Vi har sett under 90-talet hur socialförsäkringskostnaderna ökat i kommunerna på grund av att alltför många människor inte fått ersättning av de system som vi tycker borde utbetala ersättning till den som inte får avlönat arbete. Det finns trygghet för alla dem som finns i arbete. Men för den som står utanför gäller inte de trygghetssystem vi har. Det vi förordar är en grundtrygghet i botten plus en påbyggnad med en kompensation för förlorad arbetsförtjänst. Där skulle man slå samman ersättning vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet och förtidspension. Det tror vi är en bättre modell än att hela tiden se till om vi har ett arbete eller inte som grund för att få ersättning.
Fru talman! Socialbidragskostanderna minskar glädjande nog ganska rejält i landet. Huvudanledningen till det är att vi har en så oerhört positiv sysselsättningsutveckling. Det är naturligtvis glädjande för oss alla att det utvecklar sig på det sättet. När det gäller val av välfärdssystem hade jag en ganska lång plädering för den modell som vi har valt i Sverige. Det som är intressant, Birgitta Carlsson, är att jämföra med situationen i andra länder runtom i Europa och i världen i övrigt för att se vilka system som motverkar fattigdom bäst. Vad är det för system som ser till att vi skapar mer av jämlikhet, något som jag upplever att också Birgitta Carlsson står för? Det visar sig att den modell som vi har valt i Sverige, med en mycket stor befolkningsmajoritet som ingår i systemen och där vi omfördelar mellan grupper och över livet, är den med de system som också rår på fattigdomen och ojämlikheten allra mest. De gäller grupper som Birgitta Carlsson just nu talar om. För mig är det oerhört viktigt att se till att vi har system som verkligen ger ersättning i samband med att man är sjuk, att man har en inkomstbortfallsprincip som fungerar bra och ger ett standardskydd. Det är så viktigt. Det är först i dessa system som vi kan se att det verkligen blir någonting över till dem som allra mest behöver det.
Fru talman! Jag är också medveten om det som Berit Andnor lyfter fram, nämligen att socialbidragskostnaderna sjunker något i kommunerna. Men det är från en oerhört hög nivå. Jag tror inte att de vid något tillfälle tidigare har legat på den höga nivån. Jag vidhåller ändå att för de människor som inte kommer in i systemet är inte det system vi har i Sverige ett tryggt system. Man ska inte behöva gå med mössan i hand i socialkontoret för att få pengar till det nödvändigaste. Det skulle vara mycket bättre om vi hade en statlig garanti, en grundnivå i botten, som är lika för alla. Det vore mer rättvist för alla. Jag tror att det är den modell som vi på sikt kommer att få.
Fru talman! Jag delar Birgitta Carlssons uppfattning att socialbidraget ska vara det yttersta skyddsnätet. Det har varit för många som varit beroende av socialbidrag. Men man måste titta på orsaken till att vi haft den situationen. Orsaken är ju att vi har haft en hög arbetslöshet. Sysselsättningen har minskat. Därför är det oerhört viktigt, som jag ser det, att göra alla insatser vi kan för att få tillbaka så många som möjligt i sysselsättning. Det som vi funderar på just nu på arbetsmarknadspolitikens område är att se till att få en lösning som innebär att man kan kombinera arbete med praktik och med studier. Detta gäller den grupp av människor som står lite utanför i dag. De kanske har varit borta från arbetsmarknaden under lång tid eller kanske aldrig har kommit in på den. Vi tror nämligen att det är oerhört viktigt att vi satsar långsiktigt, och verkligen gör de ansträngningar vi kan för att få dessa människor tillbaka i arbete. Lösningen är inte medborgarlön! Det är nämligen ett system som underminerar just de här gemensamma systemen som är så viktiga. De innebär ju att vi omfördelar mellan olika grupper i samhället. En medborgarlön har en rad olika negativa effekter. Det är inte en väg att gå, utan vi måste gå den mer aktiva vägen och se till att folk kommer tillbaka i arbete. Jag anser att vi har mycket goda förutsättningar under de kommande åren att nå dithän.

Fru talman! Som utskottets ordförande sade i sitt anförande är våra socialförsäkringar helt beroende av hur vi förmår uppfylla den svenska regeringens mål om att halvera den öppna arbetslösheten till 4 %. Som det ser ut just nu kommer detta snart att kunna uppfyllas. Men också när det gäller vårt andra mål, att 80 % av befolkningen ska vara sysselsatt år 2004, ser det ut att gå i rätt riktning. I dag är 76 % sysselsatta. Om vi jämför med förra året ser vi att det då var 75,1 %. Båda dessa mål är viktiga av två skäl. För det första ska socialförsäkringarna ge trygghet då vi av olika skäl inte kan arbeta. De stärker förmågan, och de ökar modet att byta arbete eftersom de inte är knutna till arbetsplatsen utan till individen. De främjar också rörligheten på arbetsmarknaden och stärker viljan att arbeta. För det andra - och det har också det tidigare replikskiftet visat på - är det arbete som utgör grunden för våra välfärdssystem. Om vi inte är tillräckligt många som arbetar och som betalar skatt och avgifter kommer vi inte heller att klara av den höga standard som vi vet att svenska folket vill ha i sina välfärdssystem också i framtiden. Utvecklingen på arbetsmarknaden utgör därmed grundförutsättningen för hur vi ska klara av denna välfärd. Vi har fått olika rapporter som beskriver ökad stress och utbrändhet, och att alltfler har tillfälliga jobb. Detta visar att vi har fått en allt tuffare situation på arbetsmarknaden jämfört med för kanske 10-20 år sedan. Det resulterar också i en ökad belastning på socialförsäkringarna - fler och längre sjukskrivningar, fler arbetsskador och i förlängningen har vi fått fler förtidspensionärer. Detta är naturligtvis en oacceptabel utveckling. Den kan inte regeringen acceptera utan att agera. De låga födelsetalen och det faktum att många inte orkar arbeta fram till sin ordinarie pensionsålder är faktorer som vi på olika sätt måste kunna påverka. I SCB:s och andras jämförande studier, bl.a. de som sker inför den långtidsutredning som kommer, kan vi se att antalet män - och här är det viktigt att skilja mellan utvecklingen hos kvinnor och män för att få en bra jämförelse - i åldern 60-64 år under de senaste 25 åren minskat sitt arbetskraftsdeltagande med 20 %. Vi kan inte enbart finna svaren i de senaste tio årens arbetsmarknadsförändringar, utan det är klart att svaren finns på en rad områden på andra håll. Det gäller t.ex. arbetsmiljö, arbetsplatsorganisation och arbetslivets villkor i ett längre perspektiv. I regeringens förslag beskriver vi den oro över utvecklingen som sker på arbetsmarknaden och därmed på sjukförsäkringsområdet. Det finns en bristande kunskap hos de centrala aktörerna om rehabilitering och om behovet av att både på lång och kort sikt underlätta för människor att komma tillbaka till arbetslivet. Detta är en oro som också har uttryckts i den tidigare debatten bl.a. av Kerstin-Maria Stalin. Den utredning som vi har tillsatt och som ska se över sjukförsäkringen ska ta fram fakta och analysera orsaker till den ökade sjukfrånvaron. Det är viktigt att vi tittar på orsaker till den ökade sjukfrånvaron i både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Som en kommentar till Sven-Erik Sjöstrand vill jag säga att det är självklart att den här utredningen och de övriga ska ha både ett genderperspektiv och ett etniskt perspektiv. Sjukförsäkringarna ska klara både hög och lågkonjunktur och därmed också en förändrad arbetsmarknad. Därför är det naturligtvis angeläget att vi får kunskaper om t.ex. vad den förändrade framtida arbetsmarknaden innebär för sjukförsäkringen. Detta har utskottet tagit upp, och flera av motionärerna har också påpekat detta i sina motioner. Utredningen som berör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer naturligtvis att både analysera det som inte fungerar i dag och, vilket är min förhoppning, även se till allt det som faktiskt fungerar, och som fungerar bra. I debatten om försäkringskassorna kan det vara bra att komma i håg det här - att det finns en hel del goda exempel också på rehabiliteringens område. Men vi har för lite kunskap om många av rehabiliteringsinsatsernas effekter. Många i den här kammaren har vittnat om personliga möten med medborgare som har väntat länge, fått hjälp och senare fått erfara att det ändå inte var just den hjälpen som behövdes för att komma tillbaka till ett arbete. Många av oss träffar fackliga företrädare som vittnar om vilka svårigheter de har att få gehör för vettiga insatser i syfte att få sina medlemmar tillbaka i jobb. Exemplen är många. I de tre rapporter som är bakgrunden till det uppdrag att utreda rehabiliteringsfrågorna som har lämnats finns de flesta argumenten för att utreda frågan. Utredningen ska arbeta förutsättningslöst och förtydliga vilka som bör bli föremål för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Vi har tagit intryck, och det hoppas jag att också utredarna gör, av de studier som har gjorts och av en del studier som pågår. Några av er har lyft fram dessa i era motioner. När vi i budgetförslaget på utgiftsområde 10 beskriver bakgrunden till de viktiga utredningar som nu arbetar innebär det naturligtvis att vi också tittar framåt, på hur socialförsäkringarna ska se ut på 2000 talet. Med en stabil ekonomi har vi naturligtvis bättre möjligheter att inte bara få fram bättre förutsättningar. Med hjälp av kunskap och stabil ekonomi ska vi också kunna genomföra utredningar och förslag. Vi ska dock inte göra det förhastat - inte bara för åtgärdernas egen skull just nu. I flera av de motioner som har diskuterats och som har lämnats krävs någon form av kommission eller någon form av bredare parlamentarisk utredning för att se över utformningen av våra socialförsäkringar. Till Bosse Könberg m.fl. vill jag säga att jag naturligtvis kan se fördelar med detta. Jag har ju själv goda erfarenheter från mitt arbete i pensionsarbetsgruppen. Men vi får inte glömma bort en sak: Pensionsgenomförandegruppen är en förhandling mellan partierna. Den förhandlingen och den arbetsgruppen föregicks av en mycket stor och omfattande utredning. När vi säger att man ska se till att sätta i gång med arbetet nu är det viktigt att tänka på att även ett sådant arbete kräver utredningar. Nu har vi två stora utredningar. En kommer med en delrapport i januari och med en slutrapport i juni. Den andra kommer med delrapport i juni och med en slutrapport i december. Låt oss se till att ta hand om de här faktauppgifterna och kunskaperna, de vetenskapliga studierna och det som rör sig där så att vi kan bedöma vilka insatser som krävs. Inkomstbortfallsprincipen och den sociala ambitionen är centrala för min syn på hur våra socialförsäkringar ska se ut framöver. I de motioner som har lämnats på det här området råder väl inte alldeles kristallklara formuleringar med undantag av den som har lämnats av Folkpartiet. Den är tydlig, åtminstone när det gäller inkomstbortfallsprincipen. Det är bra att vi får en bred debatt om sjukförsäkringens funktionssätt och dess olika delar. Det finns en rad angelägna frågor att diskutera ordentligt. Vi har nyligen diskuterat frågan om att höja taket och indexering. Det är angelägna frågor för att garantera legitimiteten för försäkringen. Att försäkringen också ger dem som har korta och tillfälliga anställningar något skydd är naturligtvis angeläget redan på kort sikt. Här delar jag flera motionärers uppfattning, och Regeringskansliet bereder de förslag som tidigare presenterats i skrivelsen Beräkningsunderlag för dagersättning. Låt mig också säga några ord om en del av de frågeställningar som har berörts i debattinläggen innan jag fick ordet. Det gäller t.ex. utvecklingsprogrammet och finansieringen av det. Det är självklart att de förändringar i utvecklingsprogrammet som presenteras och som hittills presenterats är oerhört viktiga för hur vi ska kunna säkerställa förtroendet för hela socialförsäkringen i ett längre perspektiv. Det handlar om på vilket sätt vi kan erbjuda service i rätt tid, information i rätt tid och hur vi ska kunna skapa ett utrymme för personlig rådgivning och bra bemötande i försäkringskassorna. Regeringen kommer att ta ställning till den fortsatta hanteringen av detta i anslutning till att Riksförsäkringsverket kommer med sin anslagsframställning. En annan fråga som har berörts i debatten handlar om de olika försöken med samverkan. SOCSAM har sju försök som pågår, och enligt vårt förslag kommer de att pågå ett tag till. FINSAM har ersatts av FRISAM. Samverkansområdet förutsätter att alla som deltar i samverkan gör det med sina resurser, sina kunskaper och sina erfarenheter. Det finns en tendens i debatten att säga att de här försöken ska innebära en sorts dragningsrätt på socialförsäkringen, på sjukförsäkringen, och att det skulle vara allena saliggörande för att de här samverkansförsöken ska kunna ge goda resultat. Så är det naturligtvis inte. Samverkan är samverkan mellan de olika ingående parterna på lika villkor. Där menar jag att FRISAM går betydligt längre än FINSAM-försöken. Denna riksdag har fattat beslut om Prioriteringsutredningens förslag som är en utomordentligt viktig riktgivare för hur vi ska se på människors rätt till hälso och sjukvård. Jag menar att det beslutet också ska gälla vår syn på samverkan inom ramen för Sedan måste jag också säga någonting om Desirée Pethrus Engströms inlägg. Det var ett bra och engagerat inlägg. Jag har bara en synpunkt på slutsatsen. Det är att allt det som sades leder till en slutsats som är precis tvärtom, nämligen att vi inte ska gå in med akuta och snabba insatser där vi inte vet effekterna av det som görs. Det gäller t.ex. på rehabiliteringens område. Ett av de stora problemen är just att rapporterna pekar på att det görs saker där man inte riktigt vet vad resultatet blir. Det är viktigt att inte göra detta förhastat. Jag tycker att det inlägget i stället visar mot en större långsiktighet och mot en starkare vaksamhet. Men vi ska naturligtvis utnyttja de resurser vi har, och det görs också. Avslutningsvis vill jag nämna något om arbetsskadeförsäkringen, fru talman. I morgon arrangerar Socialdepartementet och Näringsdepartementet ett seminarium om arbetsmiljö och ohälsa. Där står arbetsskadeförsäkringen i fokus. Syftet är återigen att skaffa oss ordentliga kunskaper och föra samman kunskaperna. Anledningen är att vi kommer att komma tillbaka till riksdagen med en proposition under våren. Låt mig också säga att den här frågan är viktigt för mig också ur ett klass och könsperspektiv. Fru talman! Våra gemensamt finansierade socialförsäkringar är fördelningspolitiskt viktiga stöd för tillväxten och för goda levnadsvillkor för människor. Under 90-talets ekonomiska situation genomfördes en rad försämringar. De som drabbades av detta då, ska vara de som först får ta del av en ekonomi som vänder. Således har pensioner, föräldraförsäkring, sjukförsäkring, vård och omsorgsområdet undan för undan stärkts i syfte att ge just dessa grupper den första möjligheten att komma i åtnjutande av en starkare ekonomi. För att få ett ytterligare underlag för fortsatta bedömningar tillsatte regeringen i vintras den utredning som ska göra ett välfärdsbokslut över 90-talet. Den kommer att lämna en rapport i januari, och utifrån den kommer vi att få ännu bättre analyser om vilka frågor som blir mest angelägna att prioritera inför det stundande seklet.

Fru talman! Statsrådet Thalén berörde flera av de frågor som jag ville diskutera med henne. Jag ska försöka fortsätta den diskussionen. Jag tycker att det besked vi får angående takfrågan är lite mer allmänt. Eftersom jag har erfarenhet av en lång kamp med statsrådet om att ta bort avgiften ovanför taket i pensionssystemet - en kamp som tyvärr inte ledde längre än till att vi lyckades ta bort hälften - känner jag till det motstånd som finns på socialdemokratiskt håll. Kan man räkna med, fru statsråd, att ni åtminstone lägger fram förslag om att ha samma löneindexering av de 7 1⁄2 basbeloppen i sjukförsäkringen som vi har kommit överens om att ha i pensionssystemet? Det träder ju i kraft om något år. Det vore åtminstone ett första steg för att se till inte fler och fler hamnar i ett läge där de betalat försäkringspremier men där det inte finns några förmåner. Sedan noterade jag kommentarerna om önskemål som uttrycks av flera av oss om ett försök till en bred uppgörelse om socialförsäkringarna. Där uppfattade jag att statsrådet ville vänta ytterligare ett år. Det är bara att beklaga att det nu har gått mer än fem år sedan Socialdemokraterna tog återtog regeringsmakten. I denna viktiga fråga ska vi tydligen få vänta åtminstone ett år till, om jag förstod det rätt. Vad är det som gör det så bra att få vänta så länge på ett försök till uppgörelse på detta område? Till sist noterar jag med ledsnad och nästan sorg att den utomordentliga modellen för finansiell samordning som har utvärderats av Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen och fått goda betyg tydligen ska skjutas framåt i tiden i avvaktan på några nya utvärderingar.
Herr talman! Jag vill se till helheten när det gäller takfrågan, indexeringen och frågan om de som i dag inte kommer in i försäkringen på grund av beräkningsreglerna för sjukpenninggrundande inkomst. Jag tycker att frågan om att höja taket är en principiellt viktig fråga. Det gäller också avgiften. Men jag är inte beredd att gå vidare och lämna ut några löften om i vilken ordning det här ska ske. Jag vill se till helheten. Sedan handlade det om att göra en bred uppgörelse. Bo Könberg resonerar ungefär som om alla åren från 1991 och fram till 2000 har gått i ett enda nafs. Så är det ju inte. Vi har ju hållit på med pensionsfrågan under många år, och dessförinnan hade vi en utredningsperiod på nästan tio år innan vi påbörjade diskussionen 1990-1991. Jag har inte tänkt mig att diskussionen om socialförsäkringarna ska hålla på i 20 år framöver. Jag förväntar mig att få en bra rapport från rehabiliteringsutredaren och en god analys och bra förslag från sjukförsäkringsutredaren under det kommande året. Då kan det väl finnas anledning, inte bara för Bo Könberg och mig utan också för andra, att fundera över huruvida det därmed finns ett underlag för en bredare diskussion mellan alla partier. Jag håller dock med Berit Andnor: När man läser motionerna och reservationerna ser det för stunden inte ut att finnas någon särskilt ljus framtid för en bred parlamentarisk överenskommelse. Men vi är ju inte där än. Vi har fortfarande behov av att få mer konkreta underlag.
Herr talman! Jag får då notera att det uppenbarligen inte kommer att hända speciellt mycket i frågan om att det finns stora delar av befolkningen som är försäkrade men som visar sig vara oförsäkrade när de behöver försäkringen. Detta kommer tydligen att dröja. Sedan kan man förstås alltid diskutera i vilken ordning man ska göra saker. Jag dristade mig att notera att socialdemokratin har haft ansvaret för regeringsmakten i det här landet i över fem års tid och att vi uppenbarligen inte befinner oss närmare en bred uppgörelse om socialförsäkringarna nu än vi gjorde för fem år sedan. Tiden har alltså inte varit så väldigt väl använd, trots att det har gjorts stora utredningar. En sådan var ju den som ni själva begärde i krisförhandlingarna hösten 1992 vilket ledde fram till den s.k. Sjuk och arbetsskadekommittén, som i ett fylligt betänkande har gått igenom en rad av de här frågorna. Det går alltid, herr talman, att peka på att man behöver mer utredningsmaterial. Det vi gjorde hösten 1991 var att vi bestämde oss för att gå från ord till handling, och det var det svaret jag hade hoppats få från statsrådet.
Herr talman! Det är oerhört viktigt att gå från ord till handling, och det sker också. Trots att vi måste lyssna på varningssignalerna sker det naturligtvis oerhört mycket ute i vardagen. Det tycker jag också att jag sade i mitt inledningsanförande. Vi ska ta hand om de frågor som ger varningssignaler när det gäller sjukförsäkring - sjukfrånvaro, arbetsskador osv. - men vi ska naturligtvis inte låtsas som om det inte sker någonting varje dag på alla ställen runtom i landet. Och återigen, Bo Könberg: När det gäller våra förhandlingar mellan partierna fanns det en oerhört stor utredning. Det rörde sig också om en fråga, nämligen ålderspensionen, och inte om ett brett spektrum. Jag kan också konstatera i motionerna att det finns väldigt många principiellt olika ingångar till hur en sådan här flerpartidiskussion ska se ut. Jag vill dock återigen säga att jag tycker att frågan är intressant att pröva. Jag anser att alla partier borde vara intresserade av att få del av de utredningar som är beställda. Sedan får vi se och efterhöra vilka förutsättningar som finns.
Herr talman! Pensionsuppgörelsen har ju medfört att människor i dag kan ta ett ansvar för sin framtid på ett annat sätt. De vet planeringsförutsättningarna, och de kan också ställa krav på politikerna. De vet att ju bättre Sveriges ekonomi går långsiktigt, desto bättre kommer pensionerna att bli för de enskilda. Gemensamma spelregler behövs också, tycker jag, under den period i livet då man är arbetsför, och då är vi inne på socialförsäkringarna. Efter utskottsordförandens rätt polemiska anförande insåg jag att tiden uppenbarligen inte är mogen för att ta upp sådana diskussioner. Det är lite synd. Men sedan tänkte jag att jag skulle lyssna på statsrådet, och då lät det i alla fall lite bättre. Visst har vi lite olika värderingar - självklart. Självklart kan vi också göra lite olika analyser i ett utgångsskede. Men samtidigt tror jag att alla har en insikt om att man behöver ge klara spelregler åt människor så att de kan planera på rätt sätt för sina liv. Socialförsäkringens legitimitet måste då komma i första hand, så att vi vet att den fungerar på ett visst sätt i en viss situation för varje människa. Detta är lite oklart i dag. Försäkringsmässigheten är inte uttalad längre. Det blir alltmer skatt och mer avgifter. Vi ser att avgiftsnivåerna måste ses över, liksom också taken. Vi har inte full insyn i systemen eftersom de inte är transparenta. De är kopplade till budgeten på ett sådant sätt att vi egentligen inte vet vilka förmåner vi får. Därför är det bra om vi nu kan få en lite tydligare indikation om att ingenting är stängt, att ingenting är låst och att detta kan bli föremål för förhandling i ett senare skede.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag delar Berit Andnors grundinställning till det som Gustaf von Essen inte sade. Det är inte det som Gustaf von Essen sade i talarstolen som är problemet utan det som inte sades men som däremot finns i de olika motionsförslagen framförda av moderaterna. När nu Gustaf von Essen säger att det är viktigt med legitimiteten och att försäkringarna ska stå sig i förhållande till medborgarna blir det förstås en väldigt stor skillnad mellan det han säger här och det som står i motionerna, där det talas om 12 miljarder kronor i neddragningar. Dessutom finns det en ingång till en föreställning om att de här försäkringarna är föremål för så oerhört mycket fuskande. Om man tittar på vad som sägs om detta i Riksförsäkringsverkets rapporter går det inte att tala om nivåerna ens på samma vecka. Man säger sig vilja dra ned i förtidspensionerna med 4 miljarder, och det ska man åstadkomma bl.a. genom att komma åt fusk. Samtidigt finns det en anmälan som handlar om sammantaget kanske 4-5 miljoner. Det är alltså en oerhört stor skillnad. Jag tycker att det är viktigt att vi försvarar legitimiteten. Jag vill hänvisa till det jag sade tidigare till Bo Könberg när det gäller tak, indexering och andra regler. Jag vill också säga, återigen med hänvisning till det jag sade tidigare: Låt oss titta på de kunskapsförslag och de analyser som nu kommer, så får vi se om det finns förutsättningar att föra en seriös diskussion mellan partierna. Men de här motionerna visar inte något underlag för att föra en sådan diskussion till ett gott resultat. Vi har helt olika ingångar när det gäller principerna.
Herr talman! Det är ju så, fru statsråd, att detta inte fungerar fullt så bra i dag som ni och kanske vi också vill. Vad vi pekar på är svagheter i systemet. Jag har själv räknat upp dem - kopplingen mellan avgift och utgående förmåner, transparens osv. Det fungerar inte riktigt som det ska, och därför riskerar socialförsäkringen att urholkas. Och det är ju er utgångspunkt att det ska vara på det här sättet, eftersom ni driver denna politik. Vår utgångspunkt är att förändra och utveckla, och från moderat håll är vi beredda att lyssna och försöka finna en gemensam analys och en gemensam grund. Men det fungerar ju inte i dag. Vad än statsrådet och Berit Andnor försöker utmåla i bjärta färger finns det brister. Låt oss konstatera det och med detta som utgångspunkt försöka att så småningom komma fram till något slags förhandlingslösning om en del grundläggande principer för hur vi ska ha det i framtiden. Svårare än så är det inte, men lättare än så är det inte heller.
Herr talman! Gustaf von Essen nämnde i sitt tidigare inlägg att ålderspensionssystemet numera var lättare att känna igen för medborgarna. Det var mera genomskinligt, och det var så oerhört annorlunda. Låt mig bara påminna Gustaf von Essen om att det nuvarande ålderspensionssystemet, det reformerade, till sina mest grundläggande förutsättningar bygger på det allmänna tjänstepensionssystemet, ATP, och på folkpensionsdelen. Denna är visserligen omräknad till en garantidel, men till sina mest grundläggande delar bygger systemet på de tidigare principerna. Det är en viktig utgångspunkt, tycker jag, när vi diskuterar eventuella framtida lösningar när det gäller socialförsäkringarna. När det gäller frågan om att det inte fungerar så bra i dag har vi pekat på det. Därför har vi också satt till ett antal olika analyser. Vi har försök, och vi har en lång rad saker som kommer att ge oss erfarenheter och kunskaper. Men vi får inte glömma bort, och det sade jag också i min inledning, att trots den kritik vi har anledning att rikta och trots svårigheterna sker det i dag - varje dag, i varje kassa, på varje område - väldigt många bra insatser som leder till att människor kommer tillbaka i arbete och att människors sjukfrånvaro minskar. Vi får inte se enbart till de negativa delarna. När det gäller principerna vill jag återigen upprepa att jag tycker att det är viktigt med en försäkringsmässighet. Det är viktigt att socialförsäkringarna är grundläggande som de hittills har varit. Jag kan inte se, tyvärr, att det i de motioner som har väckts ges några förutsättningar för en uppgörelse. Däremot kan möjligen de kommande utredningarna ge en del andra ingångar. Frågan är inte låst från min sida.
Herr talman! Det var mycket i Ingela Thaléns tal som gladde mig, bl.a. statsrådets inställning till FRISAM-projektet, som jag också har redogjort för i talarstolen. Det är också glädjande att regeringen ser över korttids och behovsanställningar, vad som går bra och vilket ökat skydd som kan ges för de grupperna. Det är också glädjande att statsrådet klart konstaterade att det naturligtvis ska finnas ett gender och integrationsperspektiv i utredningarna. Statsrådet konstaterade också att det har blivit fler arbetsskador. Min fråga rör sig om det. Jag har själv arbetat mycket med arbetsskadefrågor, och jag ser med stor oro på det som händer på arbetsmarknaden i dag. 6 000-7 000 arbetsskador godkänns i dag, men vi vet alla att det finns betydligt fler arbetsskador. Många känner sig orättvist behandlade ute på arbetsmarknaden. Detta är, som statsrådet säger, en klassoch könsperspektivfråga. Det är många kvinnor som drabbas av belastningsskador. Hur ser statsrådet på eventuella förbättringar vad gäller arbetsskadeförsäkringen?
Herr talman! Som jag nämnde i min inledning påbörjas arbetet med att se över arbetsskadeförsäkringen med ett stort seminarium i morgon. Vi ska se på villkoren i arbetslivet, på rehabiliteringsfrågor på arbetsmiljöområdet och naturligtvis göra detta ur ett perspektiv som tar med arbetsskadeförsäkringen. Det finns också en redan gjord utredning. Den kommer att ligga till grund, tillsammans med seminariet, för ett arbete som ska ske inom departementet under vintern. Syftet är att komma tillbaka till riksdagen under våren med ett förslag. Alla de synpunkter som har förts fram i debatten kommer att vägas av i arbetet med att lägga fram förslaget i propositionen.
Herr talman! Statsrådet nämnde ett seminarium i morgon. Jag kommer själv att närvara vid seminariet. Det är viktiga frågor, och det är viktigt att vi riksdagsledamöter som är intresserade av dessa frågor lyssnar och skaffar oss mer kunskap i frågorna. Man kan ibland torrt konstatera att det har uppstått en balans i arbetsskadeförsäkringen. Det är inte detsamma som att samhället har lyckats få bukt med en dålig arbetsmiljö och arbetsskadorna. Vi vet att verkligheten är annorlunda. Dessa frågor ligger på Näringsdepartementet. Arbetsmiljöfrågor ligger, såvitt jag vet, inom statsrådet Sahlins område. Sker det något samarbete mellan statsrådet Thalén och Mona Sahlin i dessa frågor? Här finns en uppenbar koppling mellan arbetsmiljöproblemen och de förebyggande åtgärder som behövs för att vi ska lösa många av frågorna.
Herr talman! Seminariet i morgon arrangeras gemensamt med Näringsdepartementet. Bakgrunden är den som Sjöstrand beskriver, nämligen att arbetsskadorna är en effekt av dåliga villkor på arbetsplatsen, arbetslivets organisation och en lång rad andra saker. Av det skälet finns det anledning att se på sakerna tillsammans. Det är det vi ska försöka göra under morgondagen. Arbetsskadeförsäkringen är i sig ett självständigt instrument. Då ska den vara på ett sådant sätt att den kan möta upp mot de behov som vi anser att den ska motsvara. Det arbetet återstår under vintern.
Herr talman! Jag är glad att statsrådet delar min oro - om man nu kan vara glad åt oro, missförstå mig rätt. Jag är egentligen minst orolig för rehabiliteringen. Här är vi alla så engagerade, och alla vill förbättra. Jag förstår med önskvärd tydlighet att i ett reformarbete blir grundtrygghet en svår sak att diskutera, liksom inkomstbortfallsprincipen. Min oro för den generella grundtryggheten i Sveriges välfärd är enorm. Vi måste börja någonstans. Vi får väl ta saker som det är lättare att samarbeta kring, t.ex. samordning mellan olika verksamheter. Jag vädjar, ber om och frågar efter prioritering inför breda samförståndslösningar. Det är faktiskt bråttom.
Herr talman! För att inte ta upp alltför mycket tid på ännu en debatt i samma spår vill jag säga att jag instämmer i Berit Andnors argument, dvs. det hon har beskrivit när det gäller jämförelse mellan Sverige och andra länder vad avser frågan om grundtrygghet. Det finns inget annat där att tillägga. När det gäller samordning och samverkan vill jag påminna om vad jag sade för en stund sedan. När man ska samverka mellan olika aktörer och olika parter - det må vara arbetsförmedling, det kan vara socialtjänst, det kan vara hälso och sjukvården, det kan vara socialförsäkringen genom försäkringskassan - är det viktigt att aktörerna, parterna, går in i denna samverkan med lika delar. Jag vill återigen varna för det resonemang som innebär att de övriga parterna utgår från att det är sjukförsäkringen som ska finansiera samverkan. Då kommer vi in i en hantering som innebär att medborgarna betalar för sjukvård från två håll, dvs. dels genom avgiften till sjukförsäkringen, dels genom landstingsskatten. Vad värre är: Ibland kan en medborgare i ett landsting betala från två håll medan resurserna går till ett samverkansprojekt i ett annat landsting. Så blir det inte om det är gemensamt över hela landet, vilket FRISAM innebär. Det är viktigt med samordning och samverkan, men man ska veta att det ska vara jämställda aktörer. Kerstin-Maria Stalin tog upp frågan om rehabilitering. Nu har vi inte så mycket tid att gå igenom varje detalj. Men det är djupt oroande att man på alltför många håll sätter in rehabiliteringsinsatser som inte leder tillbaka till arbete. Det kan ibland vara rehabiliteringsinsatser för stora kostnader.
Herr talman! Jag vill till protokollet klargöra något som Berit Andnor tog upp tidigare. Det gällde att vi inte vill sänka ersättningsnivåerna till 75 % i sjukförsäkringen. Vi ligger på samma nivå som regeringen. I övrigt vill jag tacka Ingela Thalén för att hon tänker arbeta vidare med rehabiliteringsarbetet. Vi är många här som tycker att det är en viktig fråga. Eftersom jag själv har jobbat en hel del med rehabilitering vet jag att det ibland är fråga om enkla åtgärder och ibland får man pröva sig fram och hitta olika alternativ. Rehabilitering är ibland lite enklare, ibland lite svårare. Kan inte regeringen tänka sig att sätta i gång något aktivt arbete? Vi har pengar kvar i den budget regeringen har lagt fram. Vi har inte ens använt alla de rehabiliteringsmedel som finns. Jag tänkte på den prioriteringsutredning som Ingela Thalén tog upp. Där väntade vi inte på åtgärder i väntan på en utredning. Om en ny operationsmetod är på gång, väntar man inte med att operera den åkomman i alla fall. Vi tror att ett år kan gå förlorat om vi inte sätter in aktiva åtgärder i rehabiliteringen. Vi tror att vi kan sätta i gång det arbetet och få flera tillbaka i arbete. Det är det som gynnar den enskilda människan men också arbetsgivarna och samhällskassan. Finns det verkligen ingenting vi kan göra i väntan på utredning?
Herr talman! Man har använt alla medel för rehabilitering, men det kommer nya medel den 1 januari. Det var det jag tänkte säga. Det är inte så att de dryga två miljarder som är avsatta för olika insatser när det gäller rehabilitering eller andra sjukförsäkringsinsatser inte används aktivt. Rehabiliteringsutredningen tillkom därför att ett antal rapporter pekade på att det fanns rehabiliteringsinsatser som inte ledde till den avsedda effekten. Vi lade ut en lång rad resurser på insatser som inte hjälpte människor tillbaka. Det är bl.a. här som kassorna måste få hjälp, dvs. anvisningar, signaler och goda exempel på vad det är som leder tillbaka till arbete. Det kan vara en lång rad insatser. Vi stöttar en massa olika försök. Vi stöttar en lång rad olika vetenskapliga studier. I en av motionerna nämndes HUR-studien, som är ett bra exempel på metodutveckling på rehabiliteringsområdet. Det är självklart att det på lite olika vägar sker insatser för att lyfta fram olika metoder. Det sker en utveckling inom hälso och sjukvården när det gäller rehabiliteringsmetoder. De av er som följer sjukvården vet att man i dag ser på t.ex. ryggont på ett helt annat sätt än vad man gjorde bara för fem år sedan. Det är också exempel på utvecklingen inom rehabiliteringsområdet. Nu har jag nämnt områden som berör sjukvård, men det handlar naturligtvis också om saker som berör människor som är utsatta för alkoholsjukdomar. Det finns allergisanering på arbetsplatser. Det är klart att det finns en lång rad rehabiliteringsåtgärder. Det är inte så att ingenting görs, men utredningen görs för att ta fram de metoder som faktiskt leder tillbaka till arbete.
Herr talman! Vi kristdemokrater är inte emot denna utredning, och vi ser fram emot den rapport som kommer och att vi ska kunna hitta effektiva metoder inom rehabiliteringen. Men vi ställer oss ändå frågande, och det gör vi utifrån det material vi har i budgetpropositionen. Ni säger själva att man har fört över resurser från rehabiliteringsarbetet till utbetalning av sjukpenning. Det är det som är oroande. Fortsätter det under nästkommande år kommer vi att ha ett förlorat år när det gäller rehabiliteringsarbetet.
Herr talman! Det finns naturligtvis en risk för att det blir ett hålrum när man inte exakt kan säga vilka metoder som är de bästa. Då kan det bli ett hålrum. Men det innebär inte att det inte satsas på rehabilitering - det är det jag försöker säga - på lite olika vägar. Sjukersättningen är en rättighet. Det innebär att människor har rätt att få sjukersättning om de anmäler sig sjuka. Det är i alla fall det som är syftet med sjukförsäkringen. Regeringen har också tillfört ytterligare medel för att täcka den sjukfrånvaro som vi anser har ökat oroväckande. Det är därför vi har utsett en sjukförsäkringsutredare. Man får inte dra slutsatsen att det inte görs någonting på rehabiliteringsområdet därför att en utredare tillsätts som ska titta på vilken metod som är bäst och analysera arbetssätten och de insatser som görs. Får jag avslutningsvis, herr talman, säga något om Prioriteringsutredningen, som Desirée Pethrus Engström berörde. Hon sade att man gjorde något ordentligt när den tillsattes. Men det var ju också en utredning! Det ska vi komma ihåg. Den kom tack och lov fram till ett bra resultat som hela riksdagen har ställt sig bakom. Men utredningsbetänkandet får inte ställas i hyllan som en hyllvärmare, utan vi måste använda det. Det är det jag pekar på när jag talar om det svåra valet i samverkans och samarbetsprojekten. Man ska se till att använda den utredningen, så att man faktiskt ger hälsa och sjukvård efter Prioriteringsutredningens slutsatser och lika för alla.
Herr talman! Jag ska lyfta fram två andra frågor som jag vidrörde i mitt indelningsanförande. Det gäller bl.a. närståendepenning. Vi kan i dag få närståendepenning i upp till 60 dagar. I Centerpartiet föreslår vi en utökning av antalet dagar man kan få närståendepenning. Det är en lång rad olika positiva effekter som kan uppnås genom det. Bl.a. skulle vården i hemmet inte behöva avbrytas i ett kanske kritiskt skede. Det skulle också avlasta den offentliga vården både ekonomiskt och personellt. Därför tycker vi att det är viktigt att fler ges möjligheten att utnyttja de 60 dagarna och ytterligare dagar i de fall där det behövs. Jag vill ta upp en fråga till, som jag också tog upp i mitt inledningsanförande. Det gällde förtidspensionering av unga. Det kom en utredning i augusti 1998 som lyfte fram att ingen borde pensioneras innan han eller hon är 30 år. Vi i Centerpartiet tycker verkligen att det är fel att pensionera unga människor, som man gör i dag. Vi vet att antalet pensionerade ungdomar under 30 år nu ökar, men i andra åldersgrupper är det den motsatta trenden. Där sjunker det i stället. Denna reform kom i början på 60-talet, men vi lever i en helt annan tid nu, där förutsättningarna ser annorlunda ut. Ungdomstiden har förlängts. I dag går 98 % av alla ungdomar vidare från grundskolan till studier inom gymnasieskolan. Dessutom har arbetsmarknaden förändrats. Det är inte ovanligt att unga inte har något stadigvarande förvärvsarbete innan de fyller 20 år. Därför är det viktigt att man återkommer med förslag till förändringar, så att unga människor inte pensioneras så tidigt som i dag.
Herr talman! När det gäller den första frågan om närståendesjukpenning vill jag säga att det får ske en avvägning gentemot andra viktiga insatser när det gäller sjukförsäkringen. Jag vet att den har betytt väldigt mycket i de sammanhang där den har utnyttjats, och den har spelat en stor roll. Om den har inneburit en stor avlastning av den offentliga vården, som Birgitta Carlsson säger, kan jag inte avgöra. Jag vet inte om det finns några sådana studier. Sammanfattningsvis vill jag säga att den får prövas mot andra viktiga insatser. När det gäller förtidspensionering av unga delar jag helt den inställning som Birgitta Carlsson redovisar, nämligen att det är viktigt att alla unga får tillgång till utbildning. Det är rimligt att man också får utbildning på gymnasienivå och att man därefter får möjlighet att få ett arbete. Det är detta som är utgångspunkten oavsett om man har mycket svåra funktionshinder eller inte. Utredningen om förtidspensionsreformen ska hantera frågan. Syftet är att komma med ett förlag under det kommande året, så att riksdagen kan ta ställning under våren 2001.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Thalén för de svaren. Jag kan inte visa statistik på hur mycket närståendepenningen har betytt, men jag vet fall där en viss förlängning av perioden hade varit välbehövlig på grund av att det tog längre tid än man trodde innan dessa gamla - det är ofta äldre personer det handlar om - helt enkelt avled. I de fallen hade det varit bra för de anhöriga att kunna vara lediga lite längre. Sedan kan jag inte låta bli att ta upp frågan om grundtryggheten en gång till. Berit Andnor nämnde medborgarlön, och jag tyckte inte att det kändes bra. Inom pensionssystemet har vi en grundtrygghet därför att vi i botten har en pension, lika för alla. För barnfamiljerna har vi barnbidraget, som är lika för alla. Vi skulle kunna ha en grundtrygghet även under den övriga delen av livet som skulle kunna inrymma både arbetsskada, sjukdom och arbetslöshet. Då skulle man slippa saxa sig fram mellan olika system. Det sker ofta. En grundtrygghet, påbyggd med ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen, tror jag skulle vara en bra väg. Men jag vill inte kalla det för medborgarlön, utan jag tycker att det skulle vara en grundtrygghetsersättning.
Herr talman! Jag behöver inte upprepa mitt stöd för Berit Andnors inlägg. Jag vill bara säga att garantipensionen utbetalas till personer som är 65 år och äldre. Anledningen är att man i den åldern inte förutsätts gå ut på arbetsmarknaden, till skillnad från vad som gäller dem som är under 65. Vi utgår från att de ska kunna delta på arbetsmarknaden i så stor utsträckning som möjligt. Jag uttrycker mig så med tanke på den diskussion vi hade om personer med funktionshinder. Därför är det viktigt att man fångar in alla. Lite grann av det som Birgitta Carlsson pekade på handlar väl så mycket om samverkan mellan olika försäkringars uppdrag, dvs. samverkan mellan arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring. Men grunden för alla dessa är att möjligheten och rätten till ett arbete finns i botten. Sedan kan jag känna - det kanske har att göra med min gamla kommunala erfarenhet - lite sorg när man talar föraktfullt om socialbidrag som om det vore någonting fult. Möjligheten till socialbidrag ska ju vara det yttersta skyddet från kommunernas sida, och det får naturligtvis inte betraktas som om det vore någonting man ska se med förakt på eller någonting som inte borde finnas. När vi talar om dem som inte har möjlighet att via inkomstrelaterade ersättningar över tiden få en fullgod ersättning finns ju möjligheten till detta yttersta grundskydd. Ibland när vi resonerar om det får det ett litet drag av att vara någonting som man borde skämmas för att ta emot. Jag delar inte den inställningen.

Herr talman! Det finns ett engelskt talesätt som säger att "djävulen finns i detaljerna". Jag tänker ofta på det när jag sysslar med socialförsäkringar. Små detaljer skapar ofta tillämpningar som blir ologiska, felaktiga och orättvisa när de förs ut i vardagen. Att fastställa SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för anställda och företagare så att de skyddas för inkomstbortfall vid sjukdom på ett likvärdigt sätt är mycket svårt. Att fastställa SGI sker enklast för myndigheterna med hjälp av egenföretagarens taxerade inkomst. Den bör, resonerar man, utan problem kunna jämföras med en motsvarande inkomst för en anställd. Men - så har man resonerat vid rättstillämpningen - detta kan leda till att egenföretagaren redovisar för hög inkomst och får för hög SGI. Därför finns det en regel som säger att en egenföretagare inte får räkna med högre avlöning än en skälig avlöning för en anställd. Men - inte heller denna begränsning räcker - egenföretagaren kan ju under en följd av år ha en lägre inkomst än vad som motsvarar jämförelseinkomsten. I ett sådant fall måste SGI beräknas till genomsnittligt lägre belopp de senaste tre åren. Men - nu måste undantag till - i deklarationen får göras vissa rent skattemässiga reduktioner, t.ex. investeringsavdrag. I ett sådant fall kan inkomsterna få höjas med dessa avdrag. Har man inte trots dessa mycket detaljerade regler glömt bort en väsentlig sak, nämligen att egenföretagarens inkomster påverkas av helt andra förhållanden än den anställdes? Den anställde är utlovad en fast lön, vare sig företaget går bra eller inte. En egenföretagare måste först betala företagets alla kostnader, och sedan får han leva på det som blir över. Blir han sjuk, särskilt under en något längre tid, består hans inkomstbortfall av inkomster som ska betala hans fasta kostnader och hans lön. Täcker SGI endast inkomstbortfallet för de pengar han enligt deklarationen tagit ut för egen räkning blir det svårt att täcka fasta ränte och lokalkostnader. Konkurs kan bli enda utvägen, allra helst som socialbidrag kräver att han inte har tillgångar. Är det arbetslinjen? Nej, det är det knappast. Att jag skulle ta upp det här gjorde att jag läste på om problemet. En företagare ringde mig och var mycket bekymrad, och han berättade sin historia. Han hade startat ett företag med anknytning till byggbranschen 1988. Byggbranschen råkade som bekant ut för sin värsta och mest långvariga kris ganska snart efter att han hade etablerat sig. Krisen gjorde att räntorna sköt i höjden på ett sätt som ingen räknat med - absolut inte en nyetablerad egenföretagare. Räntesmällen och dålig efterfrågan under alltför många år minskade hans marginaler. Han drog sig dock fram på små inkomster för eget bruk. Han gjorde rätt för sig hos banken och leverantörerna och hoppades att tiderna, dvs. efterfrågan, skulle bli bättre. Men så blev han sjuk, och hans SGI räknades enbart på den taxerade inkomsten under de senaste tre åren. Ingen hänsyn togs till att hans arbetsinsats också täckt företagets fasta kostnader. Sjukdomen har skapat magnifika ekonomiska bekymmer för honom, och det är klart att det är svårt för honom att bli frisk. Kunde han inte ha tagit in en vikarie? Nej, detta är svårt för en egenföretagare utan anställda. Det finns i vårt land många egenföretagare som har råkat in i en liknande situation som denne företagare. De bestämmelser som tillämpas i dag kom ursprungligen till i en utredning från 1944, så det behövs nog reformer. Problemen med företagarna och sjukförsäkringen har påtalats ofta i socialförsäkringsutskottet, men majoriteten har valt att inte se problemets allvar och hänvisar till utredningar och beredningar. Man kanske inte heller har känt till alla detaljer. Jag hoppas att min handfasta beskrivning gör att vi alla tänker efter, att vi läser på, så att vi nästa år när vi upprepar den här typen av motioner säger att vi ska behandla det här positivt. Allra mest hoppas jag att statsrådet, som är här i dag, kommer med en proposition där vi driver ut djävulen ur dessa detaljer. Reservation 12 får mitt fulla stöd, men jag tycker inte att man ska använda tiden till för många voteringar så jag begär inte votering.

Herr talman! Jag vill börja med att klargöra att jag självklart ställer mig bakom våra reservationer men att jag bara kommer att hålla mig till reservation 17 Att det är en angelägen fråga har vi förstått av dagens debatt, men jag vill ändå tillåta mig att ta upp en del och kanske t.o.m. upprepa något, beroende på min erfarenhet. Jag har som företagssköterska många gånger kommit i kontakt med personer som har hamnat "mellan stolarna". Det är ofta personer med redan långvariga sjukdomsförlopp och många gånger också arbetsskadade. Det gäller att så snabbt och smidigt som möjligt få dem tillbaka i verksamhet och i meningsfull sysselsättning och arbete, och förhoppningsvis också få dem rehabiliterade och friska. Man ser i stället ofta att de mer eller mindre planlöst snurrar runt mellan olika aktörer i ett försök att leta efter besked och få effektiva åtgärder. Vad dessa personer upplever är just gränsdragningar mellan myndigheter och organisationer som ofta beror på en tröghet i systemet, invanda tankemönster och revirtänkande. Detta hindrar och försvårar insatta resurser, både mänskliga och ekonomiska, och dessa används inte på bästa sätt. Ett sådant stelbent arbetssätt sliter inte bara på de personer som behöver hjälpen utan också på den personal som finns ute i verksamheterna. Detta att inte arbeta för en permanent finansiell samordning får i stället en övervältringseffekt vad gäller kostnaderna, och det blir en katt-och-råtta-lek. Det är synd om den som står med Svarte Petter och kostnaden - samtidigt som den sjuke inte får de möjligheter och snabba insatser som han annars skulle få. Insatserna blir dessutom onödigt dyra, eftersom otydligt ansvar också kostar pengar. Herr talman! Jag ska inte gå in så mycket på orsak och bakgrund till FINSAM och SOCSAM och de finansiella samordningsmöjligheterna. Det har beskrivits mycket tydligt under dagen. Jag kan bara konstatera att de mål som sattes för verksamheten, att minska ohälsa, utveckla samarbete och befrämja en bättre rehabilitering, är mer aktuella i dag än någonsin. Vi har också fått helt klargjort att Socialstyrelsen, Kommunförbundet har beskrivit och lovordat de här försöksverksamheterna. Socialstyrelsen noterade också när man lämnade in sin slutrapport i mars 1997 att det hade sparats 154 miljoner kronor genom minskad sjukfrånvaro. Jag tycker att detta är väldigt viktigt att ta till sig. Det visar på sådana resultat som efterlystes här tidigare i dag. SOCSAM och FINSAM är självklarheter, säger de kommuner som har arbetat på detta sätt. Jag har också tittat på de betänkanden som har behandlats tidigare under åren för att se hur partierna har reagerat och vad de har sagt i tidigare reservationer. Jag kan då konstatera att i socialförsäkringsutskottets betänkande 1997/98:1 var moderaternas inställning redan klar: FINSAM bör permanentas. Det är också intressant att ta del av de motioner som behandlades i detta betänkande. Det fanns en motion från Vänsterpartiets Johan Lönnroth - Sf263, yrkande 5 - där han begär ett tillkännagivande om en permanentning av FINSAM "för bättre rehabilitering och ekonomisk samordning". Motionären anser vidare att FINSAM-modellen bör införas och permanentas i hela landet. Dessutom talade Miljöpartiet i sin motion So308, yrkande 6, vid samma tillfälle om att staten bör ge tillåtelse till alla kreativa förslag, och man anser att vem som varit huvudman och tidigare hållit i pengarna inte är det viktiga. Herr talman! Jag beklagar alltså att Vänstern och Miljöpartiet inte kan ställa upp bakom reservation 17 i detta betänkande. Vi hade kunnat förändra och skapa samordningsformer som bygger på annat än de verksamhetsplaner och den mål och resultatstyrning som nu gäller.

Herr talman! I våra motioner gällande ekonomisk trygghet vid ålderdomen - utgiftsområde 11 - kräver vi att förtidspensioneringarna ska nedbringas genom en kombination av olika åtgärder inom sjukförsäkringen, rehabiliteringen, sjukvården m.m. Här har Gustaf von Essen redan redogjort för vår politik. År 1988 träffades en kompromiss mellan den dåvarande regeringen och oppositionen om omfattande övergångsbestämmelser vid ändringen av reglerna för änkepensioneringen. Förhandlingarna i riksdagen var hårda, och ett löfte gavs att övergångsreglerna skulle ligga fast. Försämringen av änkepensionerna motiverades dels av besparingsskäl, dels av att kvinnor förvärvsarbetade i en helt annan utsträckning 1988 än vad de gjorde 1960. Detta var dåliga skäl. Varför endast spara på kvinnor? Hade man möjligtvis tagit hänsyn till att dessa kvinnor under sitt vuxna yrkesverksamma liv ofta hade arbetat mycket mindre? Det fanns t.o.m. kvinnor som hade arbetat i sina mäns företag, men de var sambeskattade så det gjordes aldrig någon avsättning till pension. Att i ett slag ta bort änkepensionen för alla kvinnor födda efter 1929 blev för mycket för riksdagen. Samtidigt infördes nya principer i änkepensionsreglerna. Man införde inkomstprövning som inte hade funnits innan. Änkepensionen var intjänad av mannen genom hans avgifter. Då tog man sig före att inkomstpröva änkepensionen i förhållande till makans intjänade pensionsrättigheter. Det var både inkonsekvent och prejudicerande. Att förändringen dessutom träffade endast en mycket liten del av pensionskollektivet bidrog till att göra ändringen på ett vis stötande. På ett annat vis blev det mycket lättare att få förslaget godkänt i riksdagen. Man ska också lägga märke till att folkpensionen var ersättning för det första basbeloppet inom ATP och att det under decennier också hade utgått egenavgifter för folkpensionen, så den avgiften var faktiskt betald. Prejudikat fungerar tyvärr ofta som en murbräcka. Inkomstprövningen av änkepensionerna för en relativt begränsad grupp kvinnor mötte inte någon större opposition. Men prejudikat har en tendens att få efterföljare, och den 1 april 1997 träffades många svenska kvinnor, nästan utan förvarning, av försämringar av sin ekonomi genom en ny regel om inkomstprövning av folkpensionen inom änkepensionen. Det fanns kvinnor med försörjningsplikt som miste flera tusen kronor per månad, och detta näst intill utan förvarning. Vi moderater opponerade oss, inte minst därför att regeringen hade brutit en överenskommelse. Vi har krävt att denna diskriminering ska tas bort, och vi upprepar samma motion igen. Vi vill att änkorna ska skyddas av 1988 års övergångsregler. Vi har sett änkorna vecka efter vecka demonstrera för sin sak här på Mynttorget. Deras demonstrationer visar att det inte enbart handlar om pengar och ekonomi, utan det är fråga om långt djupare värden, om rättsstaten och rättvisa. De som demonstrerar känner sig kränkta, och jag förstår dem. Hur kan statsmakten skilja ut en liten grupp kvinnor och införa nya sämre regler för den pension som deras män lämnat efter sig? Detta strider mot grundläggande anständighetsprinciper, tycker väldigt många i vårt land. Det är därför som det har väckts så många motioner i riksdagen, inte minst enskilda motioner, där man vill återställa övergångsreglerna. I några av dessa yrkanden finns inga krav på anslag. Därför kan vi - trots den nya budgetregleringen - reservera oss. Jag yrkar bifall till reservation 33.

Herr talman! Den undersökning som gjorts av pensionärernas ekonomiska situation visar att pensionärerna som grupp i förhållande till t.ex. barnfamiljerna har klarat sig bättre. Största anledningen till det är att de nyblivna pensionärerna har högre ATP Att pensionärerna klarat sig bättre betyder dock inte att den enskilda pensionären klarat sig bra genom de senaste årens nedskärningar. PRO:s undersökningar visar att de individuella skillnaderna är stora. De äldre pensionärerna har ofta låg pension, mestadels beroende på att de allra äldsta är kvinnor som förvärvsarbetat i låg utsträckning. Pensionen ska i dag räcka till i princip samma saker som en lön. Till detta ska läggas alla de avgifter som kommunerna tar ut för att pensionären ska kunna leva ett - så långt möjligt - bra liv. Utredningen Bo tryggt - betala rätt visade att det finns stora skillnader mellan kommunernas hemtjänsttaxor. Visserligen finns förbehållsbeloppet, men även detta varierar mellan kommunerna. Det är också olika vad som ska rymmas inom förbehållsbeloppet. enligt utredningen efter det att hyra och hemtjänstavgift är betald - under riksnormen för socialbidrag. När kostnaden för hälso och sjukvård räknas in är det 37 % av pensionärerna som ligger under riksnormen. Till detta ska läggas tandvårdskostnaderna och inte minst kostnaderna för medicin och läkarvård. När högkostnadsskyddet höjdes var det meningen att pensionärerna med den lägsta pensionen skulle kompenseras. Man valde att höja pensionstillskottet, vilket innebär att det endast är de pensionärer som uppbär folkpension och pensionstillskott och de ATP pensionärer vars ATP understiger 0,95 % som kunde tillgodoräkna sig kompensationen på 42 kr i månaden. Den som har en ATP-poäng fick inte kännas vid någon förstärkning. Det finns inte heller och fanns inte heller något skydd mot avgiftshöjningar i kommunerna. Den 1 december 2000 kommer dock pensionstillskottet att sänkas med 1,4 %, eftersom kompensationen för högkostnadsskyddet endast gäller fram t.o.m. november 2000. Anledningen till denna tidsbegränsning är att det var meningen att den övergångsvisa garantipensionen, som innebär en efterlängtad inkomstförstärkning för pensionärerna, skulle införas fr.o.m. den 1 januari 2001. Nu har Genomförandegruppen beslutat att skjuta upp den övergångsvisa garantipensionen till 2003, eftersom Riksförsäkringsverket inte kommer att ha datakapacitet att införa den vid utlovad tidpunkt. Vi kan ha viss förståelse för detta, eftersom det nya pensionssystemet kräver stor datakapacitet och komplicerade system. Det är dessutom bättre att saker och ting fungerar än att det blir krångel med felaktiga utbetalningar. När pensionärerna och deras organisationer reagerade på den uteblivna inkomstförstärkningen och ansåg att ett löfte svikits och ville ha kompensation för detta, svarade ledande företrädare för Genomförandegruppen att pensionärerna inte blivit lovade att få det bättre redan 2001 och att man inte kan kräva kompensation för en utebliven inkomstförstärkning. Och det är klart att på arbetsmarknaden är detta inte brukligt, men nu handlar det om människor som inte befinner sig på arbetsmarknaden utan vars väl och ve hänger på politikerna. Genomförandegruppen måste ju veta vad den lovat och inte lovat. Säger ledande företrädare att det är så att de inte har lovat - ja, vem är väl jag att då ifrågasätta detta? Döm därför om min förvåning när jag för några veckor sedan återigen skulle tala om det nya pensionssystemet och använde mig av Genomförandegruppens egna overheadbilder. Där står med all önskvärd tydlighet att den övergångsvisa garantipensionen ska införas den 1 januari 2001 - inte 2003 utan 2001! Här har jag ovetandes om Genomförandegruppens nya planer farit land och rike runt och visat den overheadbild som säger att Ö-garpen ska införas 2001, så någonstans måste det ändå ha utgått ett löfte till pensionärerna om att de skulle få det bättre år 2001. När jag sedan läser bl.a. kristdemokraternas motion om höjt pensionstillskott framgår det klart och tydligt att den övergångsvisa garantipensionen ska införas just 2001. I en av deras motioner står det t.o.m. att partierna har kommit överens om detta i uppgörelsen om det nya pensionssystemet. Kristdemokraterna sitter ju faktiskt i Genomförandegruppen - så de måste ju veta hur det är. Vänsterpartiet står bakom den budget som lagts fram. Vi anser dock att det vore mycket olyckligt om den inkomstförstärkning som Ö-garpen skulle innebära för pensionärerna födda före 1937 uteblev. Vi menar därför att om Ö-garpen inte kan genomföras som utlovats, bör regeringen överväga någon form av kompensation inför den vårekonomiska propositionen Herr talman! Vänsterpartiet har nu under några års tid motionerat om konsekvenserna av samordningen av livränta och pension när livräntan byts ut mot ett engångsbelopp. Livräntan ska täcka den inkomstförlust som en arbetstagare gör på grund av en arbetsskada. Livräntan kan växlas in mot ett engångsbelopp. När den arbetsskadade sedan går i pension ska även engångsbeloppet samordnas med pensionen. Det görs på så sätt att kassan räknar ut hur mycket som ska dras från pensionen baserat på bl.a. kvinnors och mäns genomsnittliga livslängd. Eftersom återbetalningsbeloppet bestäms utifrån den förväntade medellivslängden, får en person som lever längre än medellivslängden betala tillbaka mer än vad han eller hon erhållit i kapitalbelopp. Vi anser att detta är en mycket olycklig konsekvens av lagstiftningen. Utskottet hävdar dock att denna konsekvens är strikt försäkringsmässig, dvs. att den som lever längre får betala till staten för dem som dör innan de uppnått den genomsnittliga livslängden. För i princip samtliga socialförsäkringar, vill jag berätta från denna talarstol, gäller att återbetalningsskyldighet föreligger när ersättning betalats ut med felaktigt eller för högt belopp. Om återbetalningsskyldighet fastställs och skäl till eftergift inte finns uppstår en skuld till samhället. Om en person med en sådan skuld avlider bevakas skulden av dödsboet. Inte i något annat system än just vad gäller engångsbeloppen påverkas övriga försäkrade. Vad är det då som är det försäkringsmässigt rätta? Vänsterpartiet anser att regeringen bör få i uppdrag att utreda hur lagstiftningen ska ändras så att den dels står i överensstämmelse med andra socialförsäkringssystem, dels så att någon inte ska behöva betala mer än vad han eller hon erhållit i kapitalbelopp. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 36

Herr talman! Betänkandet 1999/2000:SfU1, utgiftsområde 11, behandlar ekonomisk trygghet vid ålderdom - ett ämne som intresserar många. Kanske vi borde tala om social trygghet i stället. Alltför ofta tänker vi att trygghet ska likställas med hög ekonomisk standard. Västvärlden har i allt högre grad lurats in i denna villfarelse. Skulle vi ge oss ut på en resa runt jorden, skulle vår samlade erfarenhet bli raka motsatsen. I länder där ekonomisk trygghet saknas, finns en social och ömsesidig trygghet uppbyggd efter flera års socialt och finansiellt beroende av såväl grannar som närstående, med andra ord ett ideellt försäkringsåtagande. Kristdemokraterna är med anledning av min inledning inte alls motståndare till en ekonomisk trygghet vid ålderdom - tvärtom. Det är önskvärt att alla i vårt samhälle erhåller en trygghet som står i relation till arbetsinsats och till det antal år man varit knuten till allmän försäkring. Kristdemokraterna står bakom samtliga våra motioner och yrkanden i det här betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation Angående de ekonomiska ramarna vill jag referera till ett särskilt yttrande där vi redovisar vår syn på det aktuella utgiftsområdet i budgeten. Kristdemokraternas budgetförslag tar sikte på att trygga välfärden för alla, bl.a. genom att öka sysselsättningen och därmed få en bättre ekonomisk grund att bygga på. Herr talman! Det är säkert ingen i denna kammare som lever i okunnighet om att våra pensionärer som har låg eller ingen ATP dagligen känner av sin prekära ekonomiska situation. Det skulle vara enkelt att ge flera exempel. Men eftersom jag gav sådana vittnesbörd förra året i motsvarande debatt, vill jag endast påminna om den verklighet som många pensionärer fortfarande lever i i dag. Ökade kostnader för såväl läkemedel som vård och boende gör att ekonomin blir allt svårare för dessa pensionärer. Jag noterar att regeringen vill kompensera pensionärerna för kostnadsutvecklingen och gör det genom ett pensionstillskott. Men det är alltför lågt. Därför vill vi kristdemokrater anslå ytterligare 810 miljoner kronor till just anslaget A1. Utöver detta har vi kristdemokrater i vårt budgetalternativ anslagit medel till ett generellt höjt grundavdrag som ska komma alla till del. Detta tillsammans skapar en bättre förutsättning för samtliga pensionärer och dessutom för alla övriga låginkomsttagare. Änkepensionen är ett annat ämne som jag, liksom tidigare talare här i eftermiddag, vill aktualisera. Återigen konstaterar vi att regeringen och dess samarbetspartier vägrar att återskapa folkpensionens änkepension till att åter vara fri från inkomstprövning. Det borde vara tid för en samling mellan flera partier, så att vi åter kan ge änkorna deras rätt till änkepensionen. Inte heller här finns det anledning att ge ytterligare exempel. Berörda partier och deras företrädare i denna debatt förväntas komma med en förklaring till alla änkor som i vårt land med spänd förväntan lyssnar till eller på annat sätt tar del av just denna debatt. Jag frågar å deras vägnar: Ska de möjligtvis inför denna julhelg få ett positivt besked om att en rättelse sker så att ingångna gamla försäkringsavtal återupprättas? Kristdemokraterna har för att finansiera detta anslagit ytterligare 657 miljoner kronor mer än vad regeringens budget anvisar. Avslutningsvis vill jag endast peka på vår önskan om en återgång från 6 månaders till, som tidigare, 12 månaders omställningspension. Motiveringen till detta är inte svår att förklara. I detta sammanhang är 6 månader en synnerligen kort period för att i lugn och ro kunna få bearbeta sin sorg. Vi talar om ekonomisk trygghet vid ålderdom, men om detta ska vara trovärdigt måste vi leva upp till detsamma. Reservation 33 i mom. 26 har ett yrkande som skulle välkomnas av många. Det skulle välkomnas inte enbart av nuvarande änkor med låg eller ingen ATP, utan även av anhöriga och av äldre människor som har ett långt och intensivt yrkesliv bakom sig. En julklapp, en efterlängtad sådan, kan riksdagen skicka till flera tusen änkor i ett vintermörkt Sverige. Med hopp om framgång vädjar jag till kammaren om stöd och hederlig hjälp åt änkor och pensionärer med låg pension.
Herr talman! Jag tog ju upp det här med införandet av den övergångsvisa garantipensionen. Jag har med glädje noterat - och jag är övertygad om att jag delar den glädjen med många pensionärer - att kristdemokraterna i varje fall har för avsikt att införa den övergångsvisa garantipensionen den 1 januari år 2001. Det står ju i er motion. Jag undrar då hur Kenneth Lantz ser på bl.a. Genomförandegruppens senaste beslut om att införandet inte ska ske förrän år 2003. Går ni ut med dubbla budskap? I motionen står det år 2001, i Genomförandegruppen säger ni år 2003. Jag skulle som sagt gärna vilja ha ett svar på det.
Herr talman! I Genomförandegruppen har vi en representant, och det är Rose-Marie Frebran. Vi har haft samtal om den här övergångsvisa förmånen. Jag är helt övertygad om att arbetet i den här fempartsgruppen sköts på det sätt som är möjligt med de förutsättningar som finns i dag. Om det hade funnits förutsättningar för att genomföra detta tidigare hade det självklart gjorts. Men om det nu har kommit nya uppgifter som senarelägger det här kravet får vi vara så vänliga att acceptera det.
Herr talman! Jag tycker ändå att det är ett konstigt svar. Vad är det som har hänt? Det står i motionen år 2001, och sedan framför ni i Genomförandegruppen åsikten att det ska ske år 2003. Är inte det att svika pensionärerna? Vad tänker i så fall kristdemokraterna göra åt det? Sedan vill jag i ytterligare ett sammanhang ta upp Genomförandegruppens arbete. Det gäller inkomstprövningen av efterlevandepensionerna. Hur ställer sig kristdemokraterna till att inkomstprövningen av efterlevandepensionerna finns kvar i den nya efterlevandepensionen, som nu har anpassats till det nya pensionssystemet? I den frågan har ni, vad jag förstår, inte ändrat uppfattning, utan inkomstprövningen ska ligga kvar.
Herr talman! Kristdemokraterna har med emfas drivit att det här egentligen borde rättas till och att inkomstprövningen borde tas bort från garantidelen. Det är ingen tvekan om detta. Angående den garantipension som Ulla Hoffmann talar om kan jag enbart referera till Genomförandegruppen. Det är det bästa sättet att få ett riktigt och ärligt svar.

Herr talman! Nu har vi kommit fram till utgiftsområde 11, Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till reservation 32 under mom. 23. Vi kan snart lägga 1999 bakom oss och jag undrar hur många som märkt av att just detta år haft som huvudtema "Ett samhälle för alla åldrar", att detta år varit utlyst som FN:s äldreår. Det är viktigt att vi alla år arbetar för att vi ska ha ett samhälle för alla åldrar. Äldrepolitiken tenderar ibland att enbart handla om vård och omsorg och om stödjande insatser och omhändertaganden. Vi behöver vidga perspektivet och behandla äldre, en väsentlig andel av befolkningen, som en resurs precis som övriga individer i Sverige. Herr talman! Vår befolkning lever allt längre och är allt friskare. 17 % av svenskarna som går i pension har minst en förälder kvar i livet. I dag är över 1,5 miljoner människor över 65 år och 432 000 av dessa är över 80 år. Om ett par decennier är var fjärde invånare ålderspensionär. Många 65-åringar kan se fram emot ett friskt och aktivt liv under 20-25 år. Medellivslängden ökar, men trots detta lämnar de flesta arbetslivet innan de uppnått pensionsåldern 65 71 % av männen året innan de fyllde 65 år. Den siffran har sjunkit till 39 % 1997. Andelen kvinnor som fanns i arbete året innan de fyller 65 år var 29 % år 1970. 1997 hade andelen sjunkit till 28 %. Den utvecklingen kan inte fortsätta i samma takt, för då kommer vi att ha en ännu större andel pensionärer i Herr talman! Ambitionen måste vara att höja den faktiska pensionsåldern. Den nuvarande trenden mot ökad förtida avgång från arbetslivet är ohållbar, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men inte minst ur ett allmänmänskligt perspektiv. Ett hårdare klimat på arbetsmarknaden gör att många människor inte känner sig välkomna eller att krafterna sviktar innan dess att pensionen inträder. Det finns många äldre som vill fortsätta att arbeta efter pensioneringen och som känner sig svikna när de tvingas att lämna arbetet vid en given tidpunkt. Därför är förslaget om en flexibel pensionsålder i det nya pensionssystemet bra. Pensionssystemet är det mest omfattande av alla våra trygghetssystem och ska därför bygga på stabila spelregler som är hållbara under många årtionden. Centerpartiet har medverkat till en bred pensionsuppgörelse mellan partierna om ett nytt pensionssystem. 1998. Systemet innebär ett större inslag av grundtrygghet, en större flexibilitet för den enskilde samt hållbarhet över tiden. Överenskommelsen stämmer väl överens med Centerpartiets principer för ett pensionssystem baserat på grundtrygghet. Det är viktigt att pensionsuppgörelsen har en bred förankring och innehåller viktiga fördelningspolitiska inslag. Centerpartiet har länge arbetat för ett reformerat pensionssystem för rättvisare pensioner. Utgångspunkten har varit att de nuvarande delarna i pensionssystemet, folkpension, pensionstillskott och ATP, ska sammanföras till en gemensam ålderspension med en hög grundpension till alla. Herr talman! Äldre som grupp betraktat har fått det bättre ekonomiskt under de senaste decennierna. Utvecklingen beror till stor del på ATP-systemets framväxt. Men som en följd av ATP-systemets successiva införande och skillnader i tidigare inkomster har yngre pensionärer högre inkomster än äldre och män högre inkomster än kvinnor. Vi har en grupp av pensionärer som endast har rätt till grundpension. Skillnaden mellan olika pensionärsgrupper är därför mycket stor. Pensionärer som enbart har grundpension är under 10 % av pensionärskollektivet och bland dessa är den övervägande majoriteten kvinnor som är 76 år eller äldre. År 1997 var deras genomsnittliga inkomst 65 300 kr, medan medelinkomsten för samtliga pensionärer var 94 700 kr. Av pensionärer med enbart grundpension hade 28 % inkomster under Socialstyrelsens norm för socialbidrag, jämfört med 7 % för samtliga ålderspensionärer. Ändå var endast 1 % av samtliga ålderspensionärer socialbidragstagare. Fortfarande har alltså många pensionärer mycket låg pension. I synnerhet tillhör kvinnor den grupp som inte har haft möjlighet att spara ihop till en egen pension. Centerpartiet anser att det är angeläget att höja pensionen för dem med låg eller ingen ATP. Därför föreslår vi en höjning av pensionstillskottet med 2 500 kr per år fr.o.m. den 1 juli år 2000. En annan förbättring för pensionärerna som vi anser angelägen är att de som burit det tyngsta lasset ska stå i främsta ledet när de första skattesänkningarna nu är möjliga. Vi anser att Socialdemokraternas förslag om ett s.k. förvärvsavdrag är oacceptabelt, eftersom det går personer med lägre inkomster förbi. Pensionärer måste också få del av skattesänkningarna och därför prioriterar vi höjt grundavdrag framför ett s.k. förvärvsavdrag. Centerpartiet föreslår också en modernisering av folkpensionen så att de som enligt sambolagen är samboendepensionärer likställs med gifta vid beräkning av pensionen. Vi har även ett avsnitt i vår motion om äldre funktionshindrade. Men jag vet att det togs med i debatten om det sociala området i förra veckan, så det tar jag inte upp nu. Den 1 januari 1990 infördes den s.k. efterlevandepensionen, som innebär att kvinnor och män får samma stöd. Det består av en omställningspension under sex månader som kan förlängas under vissa förutsättningar. Centerpartiet anser att den omställningstiden är för kort och att den bör förlängas till tolv månader. De som mister sin make/maka måste förändra sin livssituation, och det krävs ofta längre tid än sex månader för att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Vid den utvärdering som gjorts av änkepensionsreformen har det framkommit att kvinnor med låg egen inkomst skyddas och att det främst är kvinnor med egen hög inkomst som får försämringar. För unga familjer kan minskningen av folkpensionen leda till ekonomiska svårigheter. Centerpartiet anser därför att kvinnor med barn under 18 år inte ska beröras av inkomstprövningen.

Herr talman! Birgitta Carlsson talar varmt om den svåra situation som många av våra låginkomstpensionärer lever i med tanke på höga medicinkostnader, tandvårdskostnader osv. Jag delar den uppfattningen. Det är så det ser ut för våra pensionärer. Birgitta Carlssons förslag för att förbättra situationen för låginkomstpensionärerna är att höja pensionstillskottet. Men i nuvarande system vet vi att ATP ganska snabbt äter upp pensionstillskottet. Det kommer väldigt få pensionärer till godo. Jag skulle vilja höra hur Birgitta Carlsson ser på den övergångsvisa garantipensionen, som enligt den overheadbild jag har fått från Genomförandegruppen faktiskt har utlovats. Dessutom finns den överenskommelse som kristdemokraterna hävdar i sin motion. Hur ser Birgitta Carlsson på att den övergångsvisa garantipensionen, som skulle innebära en förstärkning för pensionärskollektivet med 900 miljoner, inte genomförs?
Herr talman! Vi ser det som djupt beklagligt att de övergångsvisa pensionerna inte utbetalas. Vi har också framfört de här synpunkterna till regeringen och anser att de pensionärer som drabbas ekonomiskt av detta ska kompenseras av regeringen.
Herr talman! Nu är det två partier, Kristdemokraterna och Centern, som beklagar att det är på det här viset. Jag undrar om det finns fler partier i kammaren som anser att det är beklagansvärt att den övergångsvisa garantipensionen inte genomförs och att pensionärerna kanske inte får kompensation för det. Det tycker jag är intressant. I Genomförandegruppen finns vare sig Miljöpartiet eller Vänsterpartiet närvarande. Vi kan alltså inte göra vår stämma hörd där. Därför är det intressant att få höra vilka diskussioner som har förevarit och att det faktiskt hitintills är två partier som ångrar eller tycker att det är olyckligt att den övergångsvisa garantipensionen inte genomförs som utlovat år 2001.
Herr talman! Det är absolut inte så, Ulla Hoffmann, att vi ångrar den pensionsuppgörelse som vi har deltagit i. Vi ser det som mycket värdefullt att fem partier i Sveriges riksdag kunde vara eniga och stå bakom en pensionsreform som ska hålla över lång tid. Det är olika omständigheter som gjort att man inte har lyckats komma till skott och kunnat göra de utbetalningar som var tänkta från början. Då handlar det bara om att se till att de personer som drabbas kompenseras. När det nya sedan träder i kraft är jag övertygad om att vi alla kommer att tycka att det här var ett bra förslag. Det kommer också att vara hållbart över tiden.

Herr talman! Hur vi i framtiden ska finansiera försörjningen under ålderdomen är ett stort problem i nästan alla industriländer. Det enda större undantaget jag känner till är Förenta staterna. Det beror delvis på att man gjorde en stor förändring i systemet i början av 1980-talet, men framför allt för att man har en betydande invandring i Förenta staterna, vilket gör att åldersförändringarna inte slår igenom på samma sätt som de gör i praktiken i hela Europa, Japan och på flera andra håll. Den svenska stora pensionsreformen har tagit tag i flertalet av de här problemen. Den har väckt allt större uppmärksamhet utomlands, eftersom den enligt de analyser som görs på många håll minskar de här problemen. Inte så att vi i Sverige kommer att få det problemfritt i framtiden, det kommer vi aldrig att få. Men jämfört med många andra västeuropeiska länder förefaller vi ha legat flera år tidigare i att ta tag i det hela. Inom pensionsreformen har det bl.a. att göra med att det blir väldigt raka rör mellan det man betalar in och det man får ut, dvs. om man skulle välja att stanna kvar på arbetsmarknaden kommer det också att märkas på den årliga pensionen. Den tendens som finns på många håll att yrkesarbetet sjunker i snabb takt efter 55-60-årsåldern kan förhoppningsvis bromsas upp i vårt land. Ett annat inslag i pensionsreformen, som inte är genomfört ännu, handlar om att vi ska införa en rätt att stanna kvar på arbetsmarknaden till 67 år, dvs. den regel som finns i lagen om anställningsskydd sedan början av 1990-talet, men som i praktiken är bortförhandlad på alla avtalsområden. Genomförandegruppen kommer att återkomma till den frågan efter den remiss som har genomförts på den här punkten. I övrigt finns det inslag som återstår i den stora pensionsreformen, men de flesta sakerna är redan på plats. Vad gäller de konkreta förslag som finns under utgiftsområdet, som har diskuterats tidigare och även i dag, vill jag, herr talman, peka på två, nämligen frågan om änkepensioneringen och frågan om bostadstilläggen. Änkepensioneringen har berörts av flera stycken. Däribland har Margit Gennser redogjort för bakgrunden till de nuvarande efterlevandepensionsreglerna, dvs. de regler som en enig kammare ställde sig bakom i början av 1990-talet, med långa övergångsregler. Dessa regler förändrades tyvärr på en väsentlig punkt våren 1997 genom en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Då infördes den s.k. inkomstprövningen av folkpensionsdelen i änkepensionerna, som med stor kraft har drabbat väldigt många änkor. Vi har för vår del gång på gång föreslagit att man ska återgå till de regler som fanns före den 1 april 1997, dvs. att man inte ska ha någon inkomstprövning. Vi upprepar det förslaget i reservation nr 33, som jag yrkar bifall till. Vi tar också i den upp en annan del av försämringarna av änkepensionerna som tyvärr har genomförts i denna kammare. Det har att göra med den s.k. omställningspensionen, som om möjligt är en ännu grymmare del av förändringarna. Den tid som man hade att ekonomiskt ställa om sig krymptes från tolv månader ned till sex månader. Det borde inte vara svårt att sätta sig in i vad detta innebär för en familj, speciellt i de fall där själva dödsfallet har skett hastigt eller helt oväntat. Det är min förhoppning att man inom en snar framtid ska kunna göra något åt åtminstone den delen av det hela. Men det är klart, herr talman, att skulle en majoritet av denna kammare ställa sig bakom reservation nr 33 när vi röstar om den i morgon förmiddag tvingas förstås regeringen att återkomma med förslag om att ta bort inkomstprövningen. Det finns rätt många partier här i kammaren som är för det. Det finns flera partier bakom reservation nr 33. Det finns uttalande av Vänsterpartiet i ett särskilt yttrande i dagens handlingar, där de vidhåller den uppfattning de har redovisat tidigare om att de är emot inkomstprövningen. Därför behövs det inte så många partier till för att regeringen ska tvingas ändra sig på den här punkten. Jag nämnde Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har som sagt var upprepat den här ståndpunkten. Det som är så väldigt beklagligt för Sveriges änkor är förstås att förhandlingsframgångarna när man förhandlade med Socialdemokraterna hösten 1998 och hösten i år har varit mycket begränsade för att inte säga obefintliga på den här punkten. Den fråga som en utomstående ställer sig, och som man själv inte kan svara på eftersom man är utomstående, är förstås med vilken kraft Vänsterpartiet har drivit denna fråga i de förhandlingar man har haft om budgeten. Är det någon närvarande vänsterpartist som skulle vilja svara på det, tycker jag att det förstås vore alldeles utmärkt för att föra den här frågan framåt. Vi har för vår del pekat på att den grupp pensionärer som rimligen har det svårast ekonomiskt är de som har låg pension i kombination med hög bostadskostnad. Det låter så självklart att det nästan är genant att behöva nämna det men detta har inte fått något större genomslag i den allmänna debatten. Såvitt jag kan se är vi ensamma om att föreslå en höjning av det s.k. hyrestaket inom bostadstilläggssystemet som ju innebär att man inte får kompensation för de hyresdelar som ligger över 4 000 kr. Vi har alltså lagt fram ett förslag - detta nämns i vårt särskilda yttrande - om att det är på tiden att taket höjs från nuvarande 4 000 kr till 4 500 kr. Det är alldeles uppenbart att det för de pensionärer som har låg pension i kombination med hög bostadskostnad, i det här fallet över 4 000 kr, skulle innebära en påtaglig förbättring om man ville ställa sig bakom förslaget. Tyvärr har en majoritet i riksdagen nyligen gått detta men vi kommer att fortsätta att upprepa förslaget även i framtiden eftersom vi tror att det här kanske är den mest angelägna åtgärden vad gäller den ekonomiska försörjningen; särskilt som vi nu har tagit tag i de stora frågorna via pensionsreformen.
Herr talman! Det är väl jag som i det här sammanhanget är "någon närvarande vänsterpartist". Bo Könberg vill veta med vilken kraft vi har drivit frågan i förhandlingarna med regeringen. Där kan jag bara säga att Bo Könberg kan vara övertygad om att vi har drivit frågan. Men Bo Könberg är ju inte närvarande där och vet således inte vad som pågår. Däremot vet Bo Könberg vad som händer i Genomförandegruppen. Regeringen har nu lagt fram en lagrådsremiss som bygger på Genomförandegruppens arbete vad gäller efterlevandepensionerna. Där finns, såvitt jag kan se, inkomstprövningen faktiskt kvar - den inkomstprövning som Bo Könberg inte vill ha. Förslaget ska enligt lagrådsremissen genomföras den 1 januari 2001. Inte nog med det - man försämrar dessutom ytterligare för den här gruppen änkor/blivande änkor. Jag skulle vilja veta hur Bo Könberg ser på det. Jag kan tänka mig att det var en efterlängtad fråga. I vårt särskilda yttrande säger vi vad gäller efterlevandepensionerna att vi fortfarande står bakom den kritik som vi tidigare framfört men att vi inte är beredda att ta till vilka medel som helst. På utgiftsområde 10, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, minskar Bo Könberg och hans parti anslagen med 3,1 miljarder kronor, bl.a. för att kunna finansiera inkomstprövningen under de år som följer från den 1 januari 2000 till den sista december 2001, medan Bo Könbergs nya efterlevandepension med bibehållen inkomstprövning ligger kvar.
Herr talman! Jag har inget emot att det är Ulla Hoffmann som bland de närvarande vänsterpartisterna begär ordet på den här punkten. Det är bra om det är så att Vänsterpartiet har framfört samma ståndpunkter i de slutna förhandlingarna som man framför offentligt. Men vad vi alla kan konstatera är att det inte har blivit något resultat. Den enda slutsats som en utomstående kan dra är att antingen har det hela inte framförts med någon större kraft eller också har det socialdemokratiska motståndet varit alldeles oerhört på denna punkt för att slå vakt om en av de största orättvisa försämringarna som ägt rum under 90-talet. Det vore alltså intressant att få klargjort om det är Vänsterpartiets svaghet eller om det är Socialdemokraternas styrka som gör att änkepensionerna fortsatt blir behandlade som de blir nu. Vad sedan gäller efterlevandepensionen så är Folkpartiet, och kommer att vara, mot inkomstprövningen. Vi kommer inte att godkänna något sådant. Detta har vi gång på gång klargjort i Genomförandegruppen.
Herr talman! Då borde väl Bo Könberg veta vad motståndet handlar om. Kristdemokraterna vill ju inte ha efterlevandepensionen, så det kan inte vara med särskilt stor kraft som frågan drivs om att inkomstprövningen ska bort vad gäller den efterlevandepension som kommer att införas den 1 januari 2001. I så fall kan alltså inte heller Bo Könberg och Folkpartiet med någon större kraft driva frågan.
Herr talman! Jo, det gör vi - och det kommer vi att göra. Såväl Moderaterna och Folkpartiet som Kristdemokraterna har i Genomförandegruppen vid flera tillfällen antecknat att samma ståndpunkt som tidigare gäller. Jag är övertygad om att vi i de tre partierna kommer att driva frågan. Då behövs det bara Vänsterpartiet och ett parti till för att så att säga komma över där. Herr talman! Ulla Hoffmann säger att vi försämrar inkomstområdet med 3 miljarder men då har hon glatt räknat in den förändring av trafikförsäkringen som vi föreslår - precis på samma sätt som utskottets ordförande för övrigt demagogiskt gjorde i sitt inlägg lite tidigare här. Sanningen är att vi vill föra över kostnaderna för trafikförsäkringens orsakade inkomstbortfall från det allmänna systemet till trafikförsäkringen.

Herr talman! Vi har under det senaste året sett effekterna av det saneringsarbete som vi genomförde under förra mandatperioden. Det var svårt men det var nödvändigt för att rädda välfärden. Äntligen finns det i Sverige en framtidstro och en tillväxt i samhället som gör att vi nu kan börja föra en mer offensiv politik. Men statens ekonomi räcker inte till allt som vi vill genomföra. Därför är det viktigt att vi gör de rätta prioriteringarna. Det gäller då att i första hand skydda dem som har haft det svårast. Målet för utgiftsområde 11 är att ge ekonomisk trygghet till äldre och efterlevande. Det är av den anledningen som pensionärerna varit en viktig målgrupp att prioritera när utrymme skapas för förbättringar. Under det senaste året har ett antal förbättringar gjorts för pensionärsgruppen. Olika analyser som publicerats - den senaste i maj 1999, Ds 1999:5) visar bl.a. att ålderspensionärerna haft en bättre standardutveckling än andra hushåll, både som grupp och som enskilda individer. Man har då jämfört den ekonomiska standarden, dvs. den disponibla inkomsten. Men inom pensionärskollektivet kan det föreligga stora skillnader som kan förklaras av olika faktorer. De med nybeviljade pensioner har i genomsnitt högre ATP-poäng och därmed högre inkomst än de som redan är pensionärer. Detta höjer varje år gruppens inkomststandard. Det faktum att de med nybeviljade pensioner har relativt högre inkomststandard leder till att antalet ålderspensionärer med pensionstillskott minskar. Äldre pensionärer har en lägre inkomststandard än yngre. En förklaring till det är att kvinnor lever längre och därför är överrepresenterade bland de äldre pensionärerna. Herr talman! Utskottet vill framhålla att det är viktigt att de äldres förhållanden fortlöpande uppmärksammas. För pensionärer som bara har folkpension och pensionstillskott kan en justering av bostadstillägget eller pensionstillskottet bidra till en ökad standard. Något sådant förslag finns inte med i betänkandet men pensionärerna är ju en grupp som alltid på ett eller annat sätt är aktuell. Utskottet anser inte heller att man nu ska vidta åtgärder med hänsyn till att frågan om bostadstilläget till pensionärer är under beredning och att en proposition är att vänta under hösten. Herr talman! Centerpartiet har föreslagit att folkpensionen ska vara lika för gifta makar och sammanboende, dvs. att sammanboende betraktas som gifta i pensionshänseende. Ett skäl till att det föreligger en skillnad mellan gifta och ogifta är att de som är gifta har en ekonomisk hushållsgemenskap och därmed förväntas ha lägre gemensamma utgifter. En ekonomisk hushållsgemenskap kan förvisso också föreligga för dem som är sammanboende utan att vara gifta. Två vuxna personer som är folkbokförda på samma adress har inte automatiskt något ansvar för varandras försörjning, medan det omvända gäller för gifta. Det är dock av integritetsskäl och med tanke på risken för subjektiva bedömningar vanskligt att fastslå om två personer lever i äktenskapsliknande former. Som en kontrast till detta kan sägas att det i en enskild kd-motion föreslås att man, även om man som änka gifter sig, ska få behålla sin pension som vore man ogift. Utskottets kd-ledamöter har inte tillstyrkt den motionen. I det nya ålderspensionssystemet kommer detta förhållande endast att finnas kvar för dem som är berättigade till garantipension i någon del. För alla övriga med inkomstgrundad pension, där rätten till garantipension upphört, blir det ingen skillnad mellan gifta och sammanboende. Herr talman! Efterlevandepensionen, lika för män och kvinnor, infördes som tidigare har sagts den 1 januari 1990. Det innebär att det snart är tio år sedan änkepensionen avvecklades. Men genom omfattande övergångsregler kommer änkepensionen att finnas kvar under flera tiotal år. 1997 en inkomstprövning av folkpensionsdelen i änkepensionen. Från samma tidpunkt begränsades också omställningspensionen till sex månader. Det kan upplevas som en kort tid för att lösa olika frågor som uppstår när man blivit lämnad ensam i sorg. Det finns flera motioner från den borgerliga sidan som vill återställa änkepensionen till vad som gällde före den 1 april 1997, dvs. att inkomstprövningen ska avskaffas. I motionerna finns också yrkanden om en förlängning av omställningspensionen. I ett betänkande, Efterlevandepension - en anpassning till det reformerade pensionssystemet, föreslås att omställningstiden ska förlängas. Utredningen föreslår att änkepensionen i övrigt överförs till det reformerade pensionssystemet på samma villkor som de som gäller i dag. Frågan om den inkomstprövade änkepensionen kommer att behandlas senast i samband med propositionen om bostadstilläggen, som förväntas komma senast under hösten 2000. Det är för att bostadstillägget och inkomstprövningen på sitt sätt hänger samman. Som jag inledningsvis nämnde känns det rätt att pensionärerna sattes i främsta rummet när det fanns möjligheter att börja fördela och göra förbättringar. 85 % till 90 % av bostadskostnaden och uppräkningen av pensionen med inflationen fullt ut var två viktiga åtgärder som vidtogs. Förändringen innebär att det är de pensionärer som har de lägsta inkomsterna som gynnas, och i stor utsträckning utgörs denna grupp av kvinnor. Det finns ett antal motioner som yrkar på att fritidsfastigheten inte ska beaktas som tillgång när bostadstilläget ska beräknas. I betänkandet Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer föreslås ett nytt system för inkomstprövning av bostadstillägget som är anpassat till det reformerade ålderspensionssystemet och där det särskilda skattemässiga grundavdraget för pensionärer borttas. Som utskottets ledamöter väl vet ska en garantipension ersätta nuvarande folkpension, pensionstillskott och grundavdrag. Det innebär att pensionen höjs för pensionärer med lägre inkomster. Men som redan omnämnts i denna talarstol kommer inte detta att kunna genomföras förrän år 2003 på grund av de tekniska svårigheterna med det här. Jag tycker dock att det är viktigt att betänka att den här förändringen skulle genomföras för att ingen skulle förlora på den åtgärd som man ville vidta med garantipensionen. Herr talman! Avslutningsvis har Vänstern tagit upp en motion om samordningsregler när det gäller yrkesskadelivräntorna. Från utskottet vill vi betona vikten av att man är väl informerad om konsekvenserna när man söker få byta ut yrkesskadelivräntan mot ett engångsbelopp så att man kan ta ställning till både för och nackdelar. Sedan är det den enskilde individen som får avgöra om och i vilken mån man ska begära att få den utbytt. Herr talman! Med det anförda tillstyrker jag hemställan i betänkandet och yrkar avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Låt mig ställa en fråga till Lennart Klockare, som berör änkepensionen. Av vilket skäl kan Lennart Klockare avstå från möjligheten att nu återge änkorna deras mäns tidigare ingångna avtal om en tryggare ålderdom, det som just är namnet på betänkandet? Eller är det så att man ska utesluta en del människor från det här betänkandets regelmässiga förmåner?
Herr talman! Det är roligt att höra att Kenneth Lantz tar upp den frågan. Som jag uppfattade det fick Kenneth Lantz samma fråga själv av Ulla Hoffmann, och då uteblev också svaret när det gäller brustna löften osv. Men jag ser inte detta som ett brustet löfte om att man inte skulle ändra pensionen. Det är självklart att man måste anpassa de olika sociala förmånerna efter de förutsättningar som gäller från tid till annan.
Herr talman! Då vill jag ställa ytterligare en fråga: Är det så att vi kan känna oss trygga i att Socialdemokraterna driver den här frågan till förmån för änkorna så att de får en förhoppning inför den kommande jul och nyårshelgen om att det är bättringar på gång?
Herr talman! Jag tror att Kenneth Lantz hörde vad jag sade i mitt anförande om frågan om änkepensionerna och om den utredning som har föreslagit att de ska överföras till det nya ålderspensionssystemet. Där är kd med. Dessutom flyttar man frågan om den inkomstprövade delen så att den avgörs i samband med att man tar ställning till bostadstillägget till pensionärerna.
Herr talman! Väl informerad om konsekvenserna, om hur pensionerna påverkas av samordningen om man tar ut ett engångsbelopp, sade Lennart Klockare. Det är riktigt. Det är viktigt att de personer som vill göra på det här sättet vet vad det handlar om. Men Lennart Klockare vet precis lika väl som jag att det inte är alltid denna information har varit precis lika tydlig som den kanske är i dag. Det fanns en tid då det inte klart framgick av den information som de blivande pensionärerna fick att det här skulle bli konsekvensen. Riksförsäkringsverket har tvingats förändra sin information på grund av att det finns ett antal människor som inte har fått riktig information. Det står att man enligt utskottet har erfarit att man får det här. Men det är alltså inte sant. Numera erfar man det. Men man erfor det inte tidigare. Det står också att utskottet inte kan se någon enkel lösning på problemet. Men vi har väl inte bara enkla lösningar i vårt utskott? Vi tar oss väl an mycket svåra, komplicerade problem som vi försöker lösa? Jag måste också säga något om detta att det är försäkringsmässiga principer. Jag tar för givet att Lennart Klockare lyssnade på vad jag sade i mitt anförande, nämligen att principen i socialförsäkringsersättningarna är att om det inte finns skäl till eftergift bevakas skulden i dödsboet. Så är det inte med livräntan när den samordnas med pensionen när man har tagit ut den i ett engångskapital. Jag skulle vilja höra Lennart Klockares synpunkt på det.
Herr talman! Det bästa vore naturligtvis om man inte gjorde något utbyte av yrkesskadelivräntan mot ett engångsbelopp. Då skulle det aldrig uppstå några problem. Det är naturligtvis så att människorna blir informerade om konsekvenserna. Det är inte första gången vi har pratat om det här, Ulla Hoffmann och jag, alltså det här om att det har brustit i informationen. Jag kan naturligtvis inte gå i svaromål och säga att allting har fungerat. Det törs jag naturligtvis inte göra. Situationen är bekant från ett helt annat ärendeslag. Det gäller pensionärer som har tagit ut sin ålderspension före 65 års ålder. Då kom man tillbaka till försäkringskassorna och berättade att ni talade aldrig om att det skulle bli en reducering, även efter 65 års ålder. Då fick personalen på kassorna plocka fram handlingen och visa att de var informerade och att de också hade skrivit under. Men i de fall som Ulla Hoffmann refererar till vet jag naturligtvis inte hur det har gått till.
Herr talman! Det var ju ett ärligt svar i alla fall. Jag kan lova Lennart Klockare att det inte är sista gången vi kommer att debattera det här. Lennart Klockare tog upp en parallell. Det gäller en pensionär som tar ut en för tidig pension, får pensionen minskad och sedan hävdar: Jag visste inte om det här. Men det är ingen riktig parallell, Lennart Klockare. Vad händer om den pensionären skulle dö i förtid innan han eller hon har fått lov att så att säga betala av det man har fått ut innan? Vad gör Lennart Klockare då? Begär han att någon annan ska betala?
Herr talman! Om det inte är en parallell, Ulla Hoffmann, så är det i varje fall jämförbart med det som sagts om information och bristen på information. Det var vad jag avsåg i mitt svar till Ulla Hoffmann. Vi skriver också från utskottets sida att vi inte hittar någon enkel lösning på problemet. Vi ser också svårigheten, eftersom de nuvarande reglerna kommer att överföras till det nya ålderspensionssystemet.
Herr talman! Jag tycker inte att Lennart Klockare berör det vi tog upp om de pensionärer som har det sämst ställt. Vi vill höja pensionstillskottet för de pensionärerna. Det är många kvinnor som har en väldigt låg pension, och ofta är de också äldre. Det finns t.o.m. de som inte får mer än 65 300 kr på ett år. Det är viktigt att de får del av den välfärd som vi har i landet genom höjd pension. Jag vet att det också finns bostadstillägg och annat. Vi har jobbat länge för att pensionen ska höjas för dessa människor. Det borde komma förslag om det nu. När man nu inför förvärvsavdraget borde man också ge ett grundavdrag så att även pensionärer fått nytta av den skattesänkning som socialdemokraterna genomför. Det är också viktigt. Lennart Klockare tog också frågan om upp sammanboende pensionärer. Kan man bo tillsammans, och vill att den sambolag vi har i dag ska gälla, måste man också kunna utgå från att om den gäller i ett förhållande, då ska de sammanboende jämställas med gifta när det gäller pensioner.
Herr talman! Jag börjar med det sista, frågan om sambor är att jämställa med två makar. Två pensionärer som flyttar ihop och lever tillsammans kommer från olika förutsättningar och har sina familjer och anhöriga vid sidan av, så att säga. Det är inte så lätt att avgöra om alla som flyttar ihop lever under äktenskapsliknande förhållanden, osv. Jag undrar om Birgitta Carlsson skulle vilja vara den som går hem och kontrollerar hur det är, om man skulle undersöka en sådan sak. Jag tror inte att det är någonting som man ska eftersträva att syssla med.
Herr talman! Jag har inte funderat i samma banor, dvs. att jag skulle ta anställning hos någon kontrollmyndighet för att kontrollera hur pensionärer lever tillsammans. Om man vill ha skyddande lagar och regler som gäller för sammanboende måste man också i samband med det deklarera att de lagarna och reglerna ska gälla. Det borde vara ganska lätt att man genom det avsäger sig den förmån som det innebär att få pension som särboende.
Herr talman! Det låter storsint att när man flyttar ihop med en livskamrat på sin ålders höst kommer in till försäkringskassan och talar om: Vi har flyttat ihop, och nu ska vi leva på en lägre inkomst, osv. Det skulle vara okej om det fungerade så i samhället. Men nu tror jag inte att alla gör så och anmäler det. Med den kontrollsituation som uppstår blir det inte så lätt att reda ut dessa problem.
Herr talman! Jag försökte i ett tidigare replikskifte med Ulla Hoffmann reda ut hur det har gått till när Vänsterpartiet enligt egen utsago kraftigt har drivit - i varje fall uppfattade jag det som kraftigt - att man skulle göra någonting åt inkomstprövningen av änkepensionerna. Jag fick svaret att man drivit det hela. Den reflexion jag då gjorde var att socialdemokraterna måste ha rest ett alldeles extra stort motstånd mot att återställa reglerna för änkorna till det de var före den 1 april 1997. Jag skulle gärna vilja höra Lennart Klockares bedömning av detta och möjligen vilka motiv som gör att socialdemokraterna tycker att det är så angeläget att de med stor kraft motsätter sig det.
Herr talman! Jag vet inte om jag uppfattade Bo Könberg rätt. Undrade han om socialdemokraterna skulle varit motståndare mot att införa ändringen den 1 april 1997? Nej, då missuppfattade jag det, eftersom Bo Könberg skakar på huvudet. Änkepensionen infördes vid en helt annan tid än i dag då det var vanligt att kvinnor var hemarbetande. Därför blev det också stora konsekvenser när mannen föll ifrån och kvinnan inte hade varit ute i förvärvslivet. Men i dag ser situationen ut på ett helt annat sätt. Det som vi gjorde i änkepensionssammanhanget var att skydda kvinnorna. Det gällde de kvinnor som hade barn, de kvinnor som var 65 år fick folkpension från ålderspensionen och de kvinnor som inte hade så höga pensioner eller andra inkomster. De skulle gå skadeslösa utifrån den inkomstprövning som då gjordes.
Herr talman! Jag uttryckte mig oklart. Jag syftade inte på att socialdemokraterna i regeringsställning hade varit ovilliga att genomföra försämringen för änkorna våren 1997. Det får man väl ändå tro att de var villiga att göra, eftersom de gjorde det. Jag syftade på Vänsterpartiets påstående att det försöker i förhandlingar med Socialdemokraterna - där det varit en del av regeringsunderlaget i denna kammare såväl hösten 1998 som 1999 - att ändra detta och återinföra reglerna, och det misslyckas gång på gång. Min enda slutsats var att om det påståendet var sant från Vänsterpartiets sida måste Socialdemokraternas vaktslående om försämringarna för änkorna vara väldigt starkt. Det förbryllade mig att man kan känna så starkt för att vidhålla den största försämring, tror jag, som någon grupp har vidkänts under 90-talet. Men det kanske är så.
Herr talman! Man kan titta på vad Vänsterpartiet har skrivit i sitt särskilda yttrande om änkepensionen. Jag ska inte föra Vänsterpartiets talan i den här frågan. Men jag kan erinra om vad jag har läst i dess särskilda yttrande. Det tycker att Genomförandegruppen skulle göra någonting i den här frågan. Men det är inte berett att göra det som övriga borgerliga partier vill göra, nämligen att det ska ske på bekostnad av sjuka och de som föder barn genom ytterligare karensdagar och genom sänkningar i ersättningsnivåerna. Det är ett ställningstagande som Vänsterpartiet gör. Bo Könberg får ställa frågan till vänsterpartisterna om hur de ser på frågan.

Herr talman! Det har varit en intressant debatt i tidigare ärenden. Jag tror att vi kan ha en intressant debatt också i denna viktiga fråga, som på ett illavarslande sätt lider under socialdemokratiska stilleståndspolitiken. Man kan tänka sig att regeringen tror att bara för att man har slutat ro så står allting stilla. Men se så fungerar det inte på vattnet, och så fungerar det inte i verkligheten heller. Familjepolitiken som helhet ska vara ett stöd. Men den blir mer och mer ett hinder med nuvarande utformning. Man kan inte behandla någon fråga på det sätt som regeringen gör. På andra områden kan det gå an utan ödesdigra konsekvenser, men inte på detta område som är så väsentligt för framtiden. Det samhället gör för barnfamiljerna har delvis påverkan nu. Men de stora konsekvenserna visar sig om fem, tio eller femton år, och då blir konsekvenserna desto större. Det är så viktigt att vi gör rätt från början. För varje dag föds det nya blivande samhällsmedborgare som senare ska axla det ansvar som vi har nu. Herr talman! Familjen är samhällets fundament. Det är i familjens lilla värld som trygghet och grundläggande normer formas. Det är familjen som följer babyn, barnet och senare den unga människan under hela hennes utveckling. Familjer ser mycket olika ut. Varje familjeform ska ha ett lika gott stöd från samhället sida. Tyvärr är vi långt ifrån denna insikt i dagens politik. Samhället får inte ta över det ansvar som familjen har. Familjen är grunden för varje individ, som man sedan bygger de olika delarna på i ett samhälle. Fungerar inte familjen så kommer det att gå snett hela vägen upp. Vi ser tyvärr många farliga tendenser till det i dag. Det gäller att sätta in åtgärder där de bäst gör nytta. Familjepolitiken är på väg åt helt fel håll. Vi måste, för att använda min tidigare bild av rådande situation, lägga båten till land, vända årorna, sätta dem tillbaka i sjön, kasta loss och ro åt ett helt annat håll än dit vi är på väg i dag! Dessutom måste en könsperspektivskonsekvensanalys göras - det tror jag att alla här i kammaren är överens med mig om. Först och främst, herr talman, måste vi skapa en helhetssyn i familjepolitiken. Det finns ingen sådan i dag. Stöden och snubbeltrådarna för familjerna ligger utspridda på olika utskott i de här husen. Här i riksdagen har vi möjligheten och kraften, om vi vill, att förändra då vi så att säga sitter på alla frågor. I propositionen talar regeringen om att ännu en - jag har nästan tappat räkningen - utredare ska undersöka hur det står till, vad som ska göras och om man kan göra någonting. När det gäller familjepolitiken är det inte helhetsgreppet i familjeperspektivet som gäller, utan kostnadsutvecklingen på området. Det är fel angreppssätt, fru statsråd! Jag tror att den nybildade tankesmedjan Acora kommer att ha mycket att göra för att föra de politiska idéerna framåt inom det socialdemokratiska partiet. Om man i stället utgick ifrån varför föräldrarna behöver allt detta stöd, som kostar så mycket pengar, skulle man snart få en del av gåtans lösning. I propositionen står det: "För att stärka barnfamiljernas ekonomi har samhället byggt upp ett stödsystem som syftar till att ge en ekonomisk trygghet under den period deras försörjningsbörda är stor." Det kan låta vackert, men klingar ack så falskt eftersom man inte tar hänsyn till just försörjningsbördan vid beskattningen av barnfamiljerna. Man tar lika mycket skatt av en ensamstående utan barn som av en trebarnsförälder. För att komma till rätta med utgiftsökningarna måste vi ändra synen på beskattningen av barnfamiljerna. I dag är det inte mat och hyra som är den största utgiften för hushållen, utan det är faktiskt skatten! Det är klart som korvspad att de som har den största försörjningsbördan också har svårast att klara sig i ett skattesystem som inte tar hänsyn till denna tunga börda. Om man tog hänsyn till försörjningsbördan vid beskattningen skulle barnfamiljernas behov av bidrag drastiskt minska. Väldigt många barnfamiljer betalar betydligt mer i skatt än vad de får ut i bidrag. Låt dem behålla pengarna inom familjen! Detta är speciellt viktigt för låginkomsttagare. Herr talman! Vi vet att det aldrig har fötts så få barn i Sverige som i dag. En del av grunden till detta ligger i att de blivande föräldrarna inte känner tillräckligt stor trygghet i att ge sig i kast med det högriskprojekt som det faktiskt är att skaffa barn. Arbetslivet generellt motarbetar familjebildning, och de känner att de inte själva anses kapabla att ta det ansvar som det är att bli förälder. Det är inte konstigt att alltför många tvekar att skaffa barn. Om vi gav tillbaka ansvaret till familjerna och stödde dem i deras arbete i stället för att ta ifrån dem ansvaret skulle många familjer klara sig utmärkt själva. När man kommer in på de olika delarna i föräldraförsäkringen ser man att de faktiskt är hopplöst föråldrade. Flexibilitet är knappast ett uttryck man kan använda i sammanhanget. Begränsning och styrning, fru talman, är ord som bättre beskriver hur det fungerar. De föräldrar som inte passar in i den politiska formen blir vackert utan stöd, och då har de svårt att klara sig. De fagra orden i propositionen om att man framför allt gynnar dem som har mest behov av stöd är i princip rent struntprat. Jag ska ge ett förfärande exempel på detta, nämligen reglerna kring de tio pappadagarna. Här kommer kvinnor i kläm som inte har en pappa bredvid sig när barnet är fött - de ensamstående mammorna. De, om några föräldrar, är väl de som är mest i behov av stöd! De blir helt utan samhällets stöd när de kommer hem från BB. Om det inte finns någon pappa borde väl de här mammorna ha möjlighet att få en vän eller en nära anhörig som kan hjälpa till med mänskligt stöd och praktiska göromål de första känsliga dagarna när man ska inrätta livet efter helt nya förutsättningar. Men icke, sa Nicke! I betänkandet står det kort och gott att "föräldrapenningen skall vara knuten till föräldraskapet". När det fullständiga föräldraskapet inte finns i verkligheten finns det inte någon möjlighet till stöd från samhället! Som tur är har vi en möjlighet att ändra på de här förhållandena i dag. Ett stort antal partier har skrivit på en reservation om att ändra på detta förhållande, så att vi kan stödja de föräldrar som har störst behov av stöd. Jag ser mycket fram emot att vi kan gå samman och stödja detta. Fru talman! Jag vill i detta sammanhang, och med eftertryck, yrka bifall till reservation nr 43 under mom. 34. Tyvärr är inte detta det enda dåliga exemplet. Tvärtom är det genomgående i hela familjepolitiken flexibiliteten som saknas. De moderna familjebildningarna, som är lika goda som de traditionella, passar inte in i systemet. Antingen blir man helt utan hjälp, eller så blir man överkompenserad. Sammanfattningsvis vill jag påstå att dagens familjepolitik är långt ifrån de fagra orden om att ge ekonomisk trygghet då försörjningsbördan är stor, och att gynna dem som är i mest behov av stöd. Vi måste ändra samhällets familjestöd så att det åtminstone uppfyller det som sägs i de fagra orden, men också uppmuntrar och stöder föräldrar att leva upp till sitt ansvar. I ett helt annat sammanhang brukar följande uttryck användas, men jag tycker att det passar mycket bra för att beskriva dagens familjepolitik: Den gynnar bara de rika! Så säger vi i Göteborg. De rika är ju de enda som har råd att leva ett bra familjeliv med dagens familjepolitik. Till slut, fru talman, vill jag instämma i de yrkanden som tidigare har gjorts av partikolleger i denna debatt. Jag återupprepar också mitt yrkande på bifall till reservation 43 under mom. 34.